Herr talman! Jag är nöjd med beskedet, och det sade jag. Att jag mindes fel på ett år och sade 1959 i stället för 1960 kanske man kan ha överseende med. Men bakgrunden är ganska enkel. Jag kommer från en arbetsplats, och jag har arbetat hela mitt vuxna liv. Nu kommer byggnadsarbetarna och frågar mig varför de får sänkning på den pensionsgrundande inkomsten enligt uppgifter från taxeringsmyndigheten. Samtidigt har det skrivits i vårt förbundsorgan om motionen som Knut Johansson kände sig föranlåten att skriva 1968, ett år efter det att herr Werner hade skrivit sin motion, och det har framhållits att saken är under utredning. Då tyckte jag det var rimligt att ställa frågan när det blir resultat och när man kan tala om för gubbarna ute på arbetsplatserna när det möjligen blir en ändring i den här frågan. Men jag är alltså nöjd med svaret — och jag har verkligen fått ett svar på min enkla fråga.

Herr talman! Herr Bengtsson i Göteborg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att komma till rätta med den allvarliga bristen på röntgenläkare. De största rekryteringsproblemen i fråga om läkartjänsterna har hittills funnits inom den öppna sjukvården, psykiatrin och långtidssjukvården,. Inom dessa områden av sjukvården hade vi i slutet av 1960-talet vakanssiffror på 20—25 procent av antalet inrättade läkartjänster. Under de båda senaste åren har vi kunnat väsentligt nedbringa dessa vakanssiffror, samtidigt som ett betydande antal nya läkartjänster kunnat inrättas inom dessa viktiga vårdområden. När det gäller röntgenverksamheten på våra sjukhus är utvecklingen i fråga om läkartjänsterna inte lika gynnsam. Antalet tjänstgörande röntgenläkare på sjukhusen utgjorde vid mitten av 1960-talet något över 400 och har därefter under de senaste åren ganska konstant varit omkring 450. Vakanserna på inrättade röntgenläkartjänster har sedan mitten av 1960-talet i regel legat under 10 procent men uppgick enligt senast tillgängliga siffra till ca 12 procent. Även om försämringen av vakanssiffran för röntgenläkarna är av relativt marginell betydelse, är den ett tecken på att utvecklingen på detta område av sjukvården fordrar särskild uppmärksamhet. Till en viss del torde den aktuella situationen beträffande röntgenavdelningarna bero på att en obligatorisk allmäntjänstgöring under sammanlagt nio månader i öppen vård och psykiatri lagts in i det nya systemet för läkares vidareutbildning. Kravet på denna allmäntjänstgöring har medfört att de nya läkarna som regel kommer ut på specialavdelningar senare än vad som tidigare varit fallet. Eftersom detta krav gäller fr, o. m, en viss examinationsårgång kommer denna effekt emellertid att vara av övergångskaraktär. När det gäller frågan om att på kort sikt påverka situationen vill jag nämna att socialstyrelsens nämnd för utländska läkare i hög grad beaktar behovet av röntgenläkare och genom olika åtgärder söker placera utländska läkare bl, a, på sjukhusens röntgenavdelningar, Jag vill också erinra om att socialstyrelsen för närvarande utreder frågan om den framtida konstruktionen av läkartjänsterna, Även resultatet av detta arbete kan få betydelse för rekryteringen av läkare till våra röntgenavdelningar. Men det finns framför allt anledning peka på den snabbt ökande läkarexaminationen, som beräknas leda till en ökning av antalet läkare från drygt 11 000 år 1970 till ca 16 000 år 1975. Enligt de gällande riktlinjerna för läkarfördelningen prioriteras den öppna sjukvården, psykiatrin och långtidsvården, och som jag förut nämnt har detta nu börjat ge positiva resultat då det gäller läkartillgången inom dessa viktiga områden av sjukvården. Samtidigt har erfarenheterna visat att inte minst utbyggnaden av den öppna sjukvården ställer ökade krav på läkartillgången vid röntgenavdelningarna. Mot bakgrunden härav blir det en naturlig åtgärd att pröva behovet av röntgenläkare i samband med den regelbundna behandlingen av riktlinjerna för läkarfördelningen. Detta sker i socialdepartementets sjukvårdsdelegation, där även sjukvårdens huvudmän är representerade.

Fru talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret på min interpellation, Av svaret framgår att socialministern själv vad gäller läget i fråga om röntgenverksamheten på våra sjukhus när det gäller läkartjänsterna ej finner detta gynnsamt. Det är ett riktigt konstaterande, Låt mig då säga att detta är ingen nyhet. Bristsituationen när det gäller röntgenläkare har varit prekär länge, praktiskt taget under hela 1960 talet. Men nu är läget allvarligare än någonsin, Låt mig citera vad en röntgenläkare vid ett av de större sjukhusen yttrade i en intervju för någon vecka sedan: ”Sjukvården i landet är inne i en mycket svår kris, Om ingenting radikalt händer inom den närmaste tiden kommer sjukvården att få stora problem, Anledningen är bl.a. att röntgenavdelningarna håller på att sprängas. Samtidigt som antalet röntgenläkare minskar, ökar antalet patienter. Läkarna får arbeta mellan 12 och 16 timmar per dygn under mycket krävande förhållanden.” Den läkare jag citerat är sannerligen ej ensam om denna uppfattning. Jag har inledningsvis sagt att situationen inte alls är ny. Åtgärder skulle ha satts in för flera år sedan för att få läkare över till detta område. Orsakerna till den uppkomna bristsituationen är flera, men en av dem är att söka på utbildningssidan, Jag vill då säga att undervisning och utbildning av läkare i röntgenologi inte är tillfredsställande tillgodosedd vare sig före eller efter examen. Enligt den nya studieplanen ges föresläsningsserier under medicinoch kirurgikurserna. För övrigt förekommer röntenundervisning endast i ”bredvidläsningsform”. Någon kunskapskontroll finns inte, och ämnet röntgendiagnostik är inte nämnt i den nye läkarens tentamensbok, Medicine kandidater får sålunda ingen nämnvärd kontakt med röntgenavdelningens arbete och får — i motsats till vad som gäller inom övriga specialiteter — inga direkta incitament att intressera sig särskilt för ämnet. Det var på förslag, men det föll bort, att man i den allmänna utbildningsperioden efter licentiatexamen skulle införa en månads tjänstgöring på röntgenavdelning för alla läkare. En sådan tjänstgöring hade verkat positivt på flera sätt, dels genom att avhjälpa bristerna i grundutbildningen och skapa de kontaktytor som är nödvändiga för rekrytering till specialistutbildning, dels genom att bibringa alla läkare så mycket kunskaper om röntgenologin och dess möjligheter och begränsningar att en mängd onödiga remisser och undersökningar i framtiden skulle kunna undvikas. Med hänsyn till den långa specialistutbildningen måste nya läkare redan nu få intresse väckt för att ägna sig åt röntgendiagnostik genom snara åtgärder, särskilt i fråga om undervisningens organisation och omfattning. Det är för sent att vänta till dess vi får det stora tillskottet av läkare 1972-1973. Av dem får vi inga färdiga röntgenologer förrän på 1980-talet. Skulle huvudmännen kunna tänka sig att införa avlönade ”läkarassistenttjänster” för medicine kandidater som vill bekanta sig med området? Detta innebär, herr socialminister, att radiologin måste få en bättre ställning inom utbildningen. Jag har ett citat hämtat ur en artikel skriven av sekreteraren i Radiologförbundet, dr Bengt Falk. Han säger: ”Är det inte ett ovanligt inskränkt slöseri med våra läkare och våra utbildningsresurser att tvinga ut blivande laboratorieläkare, patologer och röntgenologer till långvariga tjänstgöringar i fack som är helt ovidkommande för deras framtida verksamhet? Det skulle förvisso vara mer motiverat att blivande provinsialläkare, allmänläkare, kirurger, psykiatrer, ja, alla läkare fick lära sig något om röntgen.” Med hänvisning till vad jag nu sagt bör vi vara överens om att åtgärderna bör sättas in nu för att förbättringar skall kunna ske inom en överskådlig framtid. Socialministern säger i svaret att vi år 1975 skall ha ca 16 000 läkare, och enligt gällande riktlinjer prioriteras den öppna vården — psykiatrin och långtidsvården. Hur skall exempelvis den öppna vården kunna fungera, om vi inte har full tillgång på röntgenläkare? Det är ju nödvändigt. I annat fall är vi snart tillbaka i dagens situation. Socialministern säger i interpellationssvaret att det hela torde vara av övergående natur. Ja, det är rätt, men det beror alldeles på om vi siktar in utbildningen som jag tidigare talat om ganska snart. Jag vill gärna, herr socialminister, peka på hur besvärligt läget är för dagen. Varför då inte titta ett slag på Stockholm? Enligt uppgifter som jag i dag har fått tar sjukhusen inte emot remisser från privatläkare som vill ha röntgen på sina patienter, Det är nog så allvarligt. I Falköping finns fyra tjänster, av dessa är tre obesatta. Överläkaren är ensam med arbetet på ett lasarett med jour dygnet runt. Sådan är bilden från två platser i landet. Det finns tyvärr många sådana platser i dag. I Göteborg, min hemstad, är läget följande. År 1969 fanns vid Sahlgrenska sjukhusets tre universitetskliniker samt Ekmanska sjukhuset 40 röntgenläkare. Dessa kliniker ger service åt inneliggande patienter på det egna sjukhuset samt för patienter som remitterats från den öppna vården. I dag är endast 32 tjänster besatta. Den 1 juli i år har antalet sjunkit till 26 och i september till 22. Det får räcka med vad jag här har sagt. Men nog skulle det vara önskvärt att socialministern tog initiativet till ett förslag om ändringar i bestämmelserna vad gäller utbildningen på det här området.

Fru talman! Anförandet av herr Bengtsson i Göteborg föranleder mig att något utförligare beröra några väsentliga principer när det gäller läkartillgången i vårt land. Det finns anledning att belysa resultaten hittills av den sjukvårdspolitiska målsättningen, nämligen att förstärka den öppna vården, psykiatrin och långtidsvården. Låt mig då peka på att antalet tjänsteä den öppna vården under tiden 1 oktober 1968—-1 oktober 1970 ökat från 946 till I 023. Samtidigt har andelen vakanta tjänster utan vikarie minskat från 20 procent till 13 procent. Detta innebär att antalet verksamma läkare i den öppna vården ökat med drygt 130 läkare under denna period. Samma utveckling har vi haft inom vuxenpsykiatrin och långtidsvården. Vad först gäller psykiatrin kan jag nämna att antalet läkartjänster ökat från 786 den 1 oktober 1968 till 839 den 1 oktober 1970 samtidigt som andelen vakanta tjänster minskat från 23 procent till 12 procent. Inom denna vårdgren har antalet verksamma läkare ökat med ungefär samma antal som inom den öppna vården, dvs. med ca 130 läkare. Inom den sjukhusanknutna långtidsvården — som sannerligen är viktig i det här sammanhanget — har antalet läkare under den period som jag här beskrivit ökat från 137 till 207. Då andelen vakanta tjänster samtidigt har minskat från ca 25 procent till 15 procent innebär detta att antalet läkare inom långtidsvården vid lasarett ökat med ca 75 läkare, Till detta skall läggas att under senare år ett stort antal läkartjänster inrättats vid sjukhem, Den 1 oktober 1970 uppgick antalet sådana tjänster till ca 130. Läget synes därefter ha förbättrats ytterligare åtminstone inom den öppna vården, T. o. m. de nordligaste länen, som tidigare — det vet vi — haft svåra rekryteringsproblem, har nu praktiskt taget samtliga provinsialläkartjänster besatta. För att få till stånd en ytterligare förstärkning av den psykiatriska vården och en bättre balans mellan sluten och öppen vård och mellan akutsjukvård och långtidsvård måste dock en fortsatt prioritering av den öppna vården, psykiatrin och långtidsvården ställas i centrum. Detta är nödvändigt både av humanitära och av ekonomiska skäl. Jag vill påpeka, herr Bengtsson i Göteborg, att vakanserna på inrättade röntgenläkartjänster sedan mitten av 1960-talet i regel legat under 10 procent men enligt senast tillgängliga siffror uppgick till ca 12 procent. Som jag nämnde i mitt interpellationssvar har läkarvakanserna på röntgenavdelningarna alltså ökat något på senaste tiden, och detta fordrar — det har jag också betonat — särskild uppmärksamhet med hänsyn till att utbyggnaden av bl.a. den öppna vården ställer större krav på medicinska serviceavdelningar av olika slag, däribland röntgenavdelningar. Jag är helt medveten om detta. Men som jag också nämnde följer socialstyrelsen och socialdepartementets sjukvårdsdelegation denna fråga med mycket stor uppmärksamhet, och jag är övertygad om att man kommer att göra vad som är möjligt för att förbättra läget, och man kommer att göra det utan tidsutdräkt. Låt mig, fru talman, till sist tillägga att det, när det gäller att mera radikalt förbättra läkartillgången inom olika vårdområden, finns anledning att ännu en gång peka på att den successivt ökande läkartillgången är oerhört väsentlig. I dag har vi drygt 11 000 läkare, År 1975 beräknas vi ha 16 000 läkare och år 1980 är vi uppe i drygt 20 000. Det är härigenom vi skaffar oss de grundläggande förutsättningarna för att skapa en bättre balans mellan olika vårdområden och specialiteter och självfallet även bättre möjligheter att vårda de sjuka, Och detta gäller helt naturligt även den viktiga specialitet som röntgen utgör.

Fru talman! Jag ber att få tacka socialministern för de senare synpunkterna. Jag är medveten om det allmänna läget, men vi talar nu framför allt om röntgenläkarna. Jag sade i mitt förra anförande att vi har försummat utbildningssidan därvidlag, och det är därför vi har denna bristsituation. Det gäller för oss att så snabbt som möjligt få dem som är intresserade av denna specialitet att ägna sig åt den och att företa sådana förbättringar på utbildningssidan att verkligt intresse kommer att knytas till detta område. Låt mig peka på ytterligare en allvarlig sak med anledning av bristsituationen på detta område, nämligen väntetiderna. De senaste uppgifterna, tagna den 1 april 1971, säger bl.a. följande vad det gäller väntetider. Patienter som skall magröntgas får i många fall vänta i 30 dagar eller längre på åtskilliga avdelningar; i dag får ca 40 procent av dessa patienter göra det. Det säger oss en hel del om hur det känns för de människor som måste vänta under så lång tid för att få undersökningen gjord. Här är några axplock ur väntetiderna vid några lasarett på olika platser i landet. Det är bara ett fåtal platser, herr socialminister — listan kan bli lång. Väntetiderna är vid Löwenströmska lasarettet 71 dagar, vid Ludvika lasarett 45 dagar, Kungälv 60 dagar, Sollefteå 123 dagar, Norrköping 86 dagar och Kristianstad 120 dagar. Detta säger oss en hel del om dagens situation på röntgenläkarsidan,
Fru talman! Herr Bengtsson i Göteborg uppmanar mig att särskilt titta på utbildningssidan då det gäller röntgenläkare. Men jag har ju i dag sagt att vi just på utbildningssidan har fått lov att prioritera tre viktiga vårdområden: den öppna vården, långtidsvården och psykiatrin. Att jag har tagit kammarens tid i anspråk för att redovisa resultaten beror på att det är så väsentligt, så grundläggande för utvecklingen och struktureringen av den svenska sjukvården nu och i framtiden. Men jag har också betonat att vi har ett problem när det gäller röntgenläkarna, Jag har vidare sagt att dessa är mycket viktiga just med hänsyn till utbyggnaden av den öppna vården, eftersom de svarar för en väsentlig medicinsk serviceinsats, och att vi också därför nu skall ägna frågan en ökad uppmärksamhet och se vad som är möjligt att göra. Det är vad jag kan svara herr Bengtsson i Göteborg i dag på denna fråga.

Fru talman! Herr Hedin har frågat mig om jag vill medverka till att bl.a. genom utarbetande av modellplaner för gruppbebyggelse skapa ökade möjligheter för ett mera decentraliserat boende så att landsbygdens uppenbara fördelar som boendemiljö bättre kan utnyttjas. Ansvaret för den typ av planering som herr Hedin tar upp i sin interpellation åvilar kommunerna, Kommunerna måste självfallet själva avgöra vilken bebyggelsetyp som är lämplig med hänsyn till skiftande lokala förutsättningar. Detta måste ske, inte i första hand genom modeller för detaljplanering utan inom ramen för en översiktlig planering. Genom kommunindelningsreformen har samhället fått väsentligt bättre förutsättningar att planera för näringsgeografiskt sammanhållna regioner. Kommunindelningsreformen innebär ju bl.a. att kommunerna kommer att omfatta både tätort och landsbygd. Därigenom skapas förutsättningar att göra nödvändiga översiktliga bedömningar av markanvändningen inom större sammanhängande områden med en allsidig befolkningsoch bebyggelsestruktur och att tillgodose önskemål hos medborgarna om olika typer av boendemiljö. Vid den intresseavvägning som därvid måste ske får beaktas t.ex. möjligheterna att lösa trafikfrågor, att tillhandahålla tillfredsställande samhällsservice såsom skolor, barnstugor, pensionärsvård, offentliga och kommersiella institutioner samt att utan alltför höga kostnader ordna vägar, vatten, avlopp och elektricitet. En planering av den typ som jag nu har berört förekommer redan. I kommunblock och i färdigbildade kommuner har man sålunda tagit itu med den översiktliga fysiska planeringen och som en huvuduppgift sett balansen och samspelet mellan den större centralorten och de mindre tätorterna. Planeringen följs uppmärksamt av statens planverk, som avser att på grundval av erfarenheterna av denna planering och efter samråd med Svenska kommunförbundet utarbeta råd och anvisningar för översiktlig kommunal planering.

Fru talman! Jag ber att få tacka civilministern för svaret på min interpellation. Svaret innehöll många självklarheter och allmänna synpunkter, som egentligen inte går in på den kärnfråga som jag har tagit upp. Det hade ändå varit både intressant och värdefullt att få höra civilministerns inställning i sakfrågan och få ett klart besked där.

Det skulle alltså, menar jag, inte vara fråga om att bygga nya tätorter med all den service som där skulle behövas utan grupper av egnahem — kanske 20—30 stycken, som kunde utgöra en liten by. Kanske man skulle kunna kalla den för sovby. Man skulle återskapa forna tiders bygemenskap, där människorna kunde ha direkt kontakt inte bara med naturen utan också med varandra. Lämpliga platser för detta borde vara dels jordbruksbygder, som man räknar med skall bestå för framtiden, dels områden som man av naturvårdsskäl vill bevara ett öppet landskap i och som har särskild betydelse för det rörliga friluftslivet. Inom sådana områden satsas redan nu betydande belopp genom bl, a. arbetsmarknadsstyrelsen för upprätthållande av landskapet. I en utredning, som lades fram i höstas och som heter Landskapsvård i odlingsbygd föreslås, som civilministern säkert vet, åtgärder bl.a. i form av ekonomiska bidrag till djurhållning för att bevara landskapet öppet och bygden levande.

Arbetsmarknadsstyrelsen har faktiskt på hans objekt satsat ungefär 100 000 kronor för naturvårdsåtgärder.

Utvecklingen i dag visar att allt fler människor vill bo utanför tätorterna och anser att fördelarna av bl.a. miljömässig art överväger Nr 100 nackdelarna av att man får åka en eller annan mil till arbetet samt till affärer och övrig service i närmaste tätort. I ett valfrihetens samhälle bör Fredagen den rimligtvis även ett sådant alternativ finnas tillgängligt, och jag är för min 28 maj 1971 del övertygad om att det är många som önskar bo på det sättet. Ang. ökade möjlig Erfarenheterna från Amerika visar att tendenserna där är att allt fler heter till bosättning väljer att bo vid sidan om tätorterna, med betydande pendlingsavstånd På landsbygden till arbete och service. Ett skäl som särskilt starkt talar för den tanken är naturligtvis att vi har mycket mera fritid nu än tidigare, att arbetstiden har blivit förkortad och kommer att bli det ännu mer i framtiden. Många bor redan nu under en stor del av året i sin hyrda eller ägda sommarstuga, och efter hand som standarden på de stugorna blir högre räknar man allmänt med att ganska många människor kommer att utnyttja dem för åretruntboende. Den tanke som jag fört fram har utan tvivel ett stort intresse för många enskilda människor. Enligt min mening bör det vara ett starkt intresse också för samhället att genom en decentraliserad bebyggelse i någon mån bromsa den ökande belastningen på i första hand de större städerna men också andra centralorter och tätorter. Alla problem av mänsklig och social karaktär, med missanpassning, stress, missbruk av alkohol och narkotika och direkt brottslig verksamhet skulle, åtminstone i någon mån, kunna minska genom en sådan utveckling. Belastningen på trafiken och allmän service av olika slag skulle också påverkas gynnsamt. Ansvaret för planeringen åvilar självfallet kommunerna, som statsrådet har framhållit i svaret, och det har jag för min del också sagt i interpellationen. Men statsrådet slutade sitt anförande med att säga att statens planverk avser att till kommunernas tjänst ”utarbeta råd och anvisningar för översiktlig kommunal planering”. Det är motsvarande form av insats från statsmakterna som jag efterlyser. Bl. a. tror jag att det skulle vara synnerligen värdefullt om man kunde hjälpa kommunerna genom att tillhandahålla dem modellplaner för en sådan gruppbebyggelse. Hur många egnahem bör lämpligen ingå i en sådan tilltänkt sovby — om vi nu skall kalla den så — med hänsyn till tekniska och kommunalpolitiska aspekter? Här kommer naturligtvis bl.a. in den mycket viktiga frågan om avloppsanläggningar. Vad skall man ha för form av avloppsanläggning, hur stor bör den vara med hänsyn till bebyggelsen? Här är det ju bara fråga om en ganska liten bebyggelse. Vilken form av närservice och gemensamma anläggningar behövs vid sidan av den allmänna samhällsservice som jag räknar med skall finnas i närmaste tätort? Vilka platser är ur geografisk synpunkt lämpligast för sådan bebyggelse? Hur långt kan pendlingsavståndet med fördel vara? Ja, detta är exempel bara på några av de frågor som alltså skulle kunna utredas av en statlig myndighet och utmynna bl.a. i modellplaner. Jag pekade i interpellationen på att utredningen eventuellt kunde göras av bygglagutredningen, men det är inte alls säkert att detta är lämpligt. Kanske kan det vara statens planverk eller kanske byggnadsstyrelsen. Vilken organisation eller myndighet som gör den är naturligtvis av mindre intresse, Herr statsrådet talar om att det i första hand inte är fråga om 153 modellplaner för detaljplanering, utan att det väsentliga är att man får en översiktlig planering.

Däremot kan den skisserade gruppbebyggelsen göra den allmänna servicen för t.ex. postgång och skolskjutsar, som ändå måste finnas i den bygden, förhållandevis billigare och mer ändamålsenlig. I många fall kanske också en annars nödvändig nedläggning av t.ex. en mindre skola eller en lanthandel skulle kunna förhindras genom en sådan utveckling. Jag kan inte hjälpa, fru talman, att jag tycker att herr statsrådet har kringgått min interpellation. Svaret är varken ja eller nej, utan helt enkelt en uppräkning av allehanda synpunkter, som egentligen inte har med min frågeställning att göra. Jag hoppas ändå — trots det — att min interpellation skall kunna leda till att både statsmakterna och berörda myndigheter skall finna det önskvärt att söka vidareutveckla de tankegångar som jag har tagit upp i min interpellation. Alla säger att de vill öka konsumenternas valfrihet, och det är det den här frågan gäller.

Det gäller inte bara social omvårdnad utan det gäller utbildning och allt sådant som i dag över huvud taget gör det möjligt för våra medborgare att upprätthålla den standard som de för närvarande har, Detta är kommunalmännen i våra verkliga glesbygdskommuner väl medvetna om. Jag tror att herr Hedin kommer att få svårt att övertyga dem om att lösningen på deras problem ligger i att sprida ut nybebyggelsen i små grupper ute på landsbygden. Vi måste ju också ta hänsyn till hur kommunerna till rimliga kostnader skall kunna klara den samhällsservice som även landsbygdens invånare i varje fall enligt min mening har rätt att ställa anspråk på. Utan tillräckligt väl utvecklade tätorter får vi ingen levande bygd över huvud taget, herr Hedin, det är den nakna sanningen. Den av oss alla eftersträvade dämpningen av storstadstillväxten, som herr Hedin också tog upp i sin interpellation, kan vi inte lösa den här vägen med herr Hedins små bebyggelsegrupper. Det är fråga om helt andra och mycket större tag som jag inte här kan gå in på. Där kommer hela vår regionalpolitik in i bilden. En av de stora fördelarna med kommunindelningsreformen, som ju förenar tätorten och den omgivande landsbygden till en kommun, är att man i den kommunala planeringen på ett bättre sätt än tidigare kan tillgodose människornas olika önskemål beträffande boendemiljön. I kommuner där det redan finns en tillräckligt bärkraftig centralort kan man i viss utsträckning genom en god översiktsplanering tillgodose de önskemål som herr Hedin uttalar sig för. Jag vidhåller emellertid att det i första hand är fråga om att åstadkomma en god översiktsplanering. Vi kan inte genom att bara lägga ut små bebyggelsegrupper här och där, dvs. genom att vi i detaljplaneringen skisserar en sådan bebyggelsegrupp, lösa alla de många problem som vi måste lösa för medborgarna i samhällsplaneringen, utan det är i första hand fråga om att få en god översiktsplanering inom de nya kommunerna. Förr var man inom centralortskommunen hänvisad att bygga för sina behov, och de omgivande landsbygdskommunerna byggde var för sig för sina behov. Ofta var resultatet av den bebyggelseplanering som de olika kommunerna då åstadkom att de små landsbygdskommunerna av ekonomiska skäl lade sin bebyggelse i randen till den stora centralortskommunen och därigenom medverkade till att ytterligare förstärka den större tätorten. Nu kan vi på ett annat och bättre sätt genom kommunindelningsreformen planera för var vi skall bygga bostäder, var vi skall tillgodose fritidslivets intressen och var vi skall tillgodose behovet av industriområden, Vi kan arbeta inom hela den nya stora kommunen. Ofta kan vi åstadkomma just den utveckling som herr Hedin säger att man bör eftersträva genom att man kanske utvecklar små, tidigare befintliga tätorter i den nya kommunens periferi. Man kan uppnå en bättre boendemiljö och samtidigt öka möjligheterna för människorna där att erhålla likvärdig service som övriga medborgare. Alla dessa överväganden sker nu ute i våra kommuner med stöd av en planering som stimuleras av statens planverk. Vi kan gärna utväxla handlingar, herr Hedin och jag. Han kan av mig få exempel på det utredningsarbete som statens planverk bedriver. Jag vågar påstå att också det är värt att studera.

Framför allt gäller det att se till att medborgarna, oberoende av var de bor i vårt land, skall ha tillgång till den samhälleliga välfärd som vi gemensamt kan utveckla.

Fru talman! Genom det sista inlägget tycker jag att civilministern och jag har kommit litet närmare varandra än tidigare, Det är inte på något sätt min avsikt att skapa motsättning mellan de gruppbebyggelser jag pläderar för och de tätorter som vi nu har, utan de förra skulle snarare utgöra en komplettering till tätorterna. De bebyggelsecentra som jag avser skulle ligga på pendlingsavstånd till tätorterna, vara beroende av den service som tätorterna bjuder och beroende av de arbetstillfällen som kanske inte alls erbjuds därute men som finns i tätorten. Men det innebär en valfrihet för de människor som hellre vill bo på det sättet än bo i den mer koncentrerade bebyggelsen i tätorterna — även de ganska små tätorterna, Det finns många som vill ha den möjligheten, och jag tycker att de också skall få bo på det sättet. Vi har inte från vårt håll motsatt oss kommunindelningsreformen, men vi ansåg att man frivilligt skulle gå in för ny kommunindelning — vilket skett i stor utsträckning. Vi har alltså motsatt oss tvånget, vi ville ha frivillighet och valfrihet. Men det är klart att kommunindelningsreformen ger större möjligheter när det gäller att utveckla de tankegångar jag har fört fram. Jag tyckte ändå att civilministern i slutet av sitt anförande gick mig till mötes i viss mån, när han sade att man mycket väl kunde tänka sig att de stora kommunerna satsade även på mycket små tätorter. Det är emellertid möjligt att våra önskemål om storleksordningen är olika. Jag är inte heller övertygad om hur stora bebyggelsegrupper det skall röra sig om, Jag har anfört att jag själv tycker att 20—30 egnahem skulle vara lagom, men det är just den frågan jag vill att någon statlig myndighet — till kommunernas tjänst — skulle sätta sig ned och fundera över. I interpellationen har jag påpekat att det finns studieobjekt som kan användas för det ändamålet; det existerar redan bebyggelsegrupper av det här slaget. Jag skall bara ge ett enda exempel, vilket väl även statsrådet — som liksom jag är sörmlänning — känner till, nämligen en liten bebyggelse ute vid Råby. Den motsvarar mycket väl vad jag menar med en sovby eller mindre gruppbebyggelse. De människor som bor där har sitt arbete på annat håll; de flesta pendlar in till Nyköping, förmodar jag. De bor Nr 100 alltså ute i en vacker natur och har anknytning till bygden och dess M å é Fredagen den jordbruk. Jag tror att många vill bo just på det sättet och jag anser att 28 maj 1971 man i mycket större utsträckning än man nu gör borde öppna möjligheter därtill. På den punkten borde statsmakterna och civilministern kunna påverka utvecklingen genom att ge kommunerna upplysningar om hur de på lämpligt sätt skulle ordna sådan här bebyggelse. Jag tackar för det svar jag fick i civilministerns senaste anförande och konstaterar att vi som sagt kommit varandra litet närmare än tidigare, men att jag ändå inte fått konkret svar på den fråga som jag ursprungligen ställde i min interpellation, nämligen om civilministern vill medverka till att ”bl.a. genom utarbetande av modellplaner för gruppbebyggelser ökade möjligheter skapas för ett mera decentraliserat boende så att landsbygdens uppenbara fördelar som boendemiljö bättre kan utnyttjas”.

Fru talman! Jag har begärt ordet i den här debatten därför att interpellanten, herr Hedin, har tagit ett exempel från min hemkommun, Vingåker. Rent principiellt kan jag hålla med herr Hedin om att det ligger mycket i att man skall göra det möjligt att bygga mindre tätorter på landsbygden. Men just det här exemplet är — såvitt jag kan förstå av mina erfarenheter som kommunalpolitiker i Vingåker — rätt illa valt. Avsikten skulle alltså vara att bygga upp en helt ny tätort när vi redan förut har, låt mig till kammarens protokoll läsa in namnen på de tätorterna i vår kommun: Baggetorp, Gropetorp, Österåker och Läppe, för vilka vi ännu inte lyckats klara vattenoch avloppsförhållandena fullständigt. Vi har alltså inte hittills lyckats ge de små tätorterna fullständig service. Det kan emellertid som sagt ligga mycket i det resonemang som herr Hedin för. Jag har principiellt samma ståndpunkt som herr Hedin, att vi givetvis skall ge de små tätorterna en chans mot centralorterna, och jag har framför allt fört fram de tankarna i mitt kommunala resonemang hemma. Men jag tror inte att vi skall bygga upp helt nya sådana tätorter. Och jag kunde inte underlåta att begära ordet, eftersom just det exempel som herr Hedin har valt är synnerligen olämpligt. Där det finns små tätorter, som redan har börjat utvecklas, skall vi givetvis använda dem, eftersom man där kan få ut de fördelar som omnämns i interpellationen. Först när vi har kommit så långt att dessa tätorter blivit utbyggda och fått en något så när tillfredsställande service kan det finnas anledning att leta fram områden för nya tätortsbildningar.
Fru talman! Den erfarne kommunalmannen har på ett övertygande sätt med det exempel herr Hedin använde i sin interpellation bevisat riktigheten av det resonemang som jag försökte föra. Det kan ju inte bli fråga om att vi skall lösa de här problemen enbart på det sättet som herr Hedin har önskat i sin interpellation, nämligen så att den nybebyggelse som vi behöver genomföra på landsbygden, till varje pris skall förläggas utanför de befintliga tätorterna. Det gäller, som Tage Sundkvist här har 157 sagt, att ta till vara de möjligheter till utveckling som kan finnas i redan befintliga tätortsbildningar och framför allt att se till att det blir kommunalekonomiskt möjligt att utveckla dem på ett riktigt sätt. Enligt min mening har alltså herr Hedin på ett övertygande sätt bidragit till att belysa vad jag anser vara mest angeläget: en bättre översiktsplanering. Vi får allt bättre instrument för en sådan översiktsplanering, den statliga myndigheten, statens planverk, gör också betydelsefulla insatser för att underlätta för kommunerna att verkligen nå goda resultat i sin planering.

Fru talman! Det ena goda förskjuter väl inte det andra. Jag tycker att det är självklart att man skall satsa på de centralorter som finns — både större och mindre — och jag menar att man där det är lämpligt av lokala skäl skall ge möjlighet till en sådan gruppbebyggelse som jag har tänkt mig. Jag vill emellertid säga att anledningen till att jag tog upp det av mig redovisade exemplet inte var att just den platsen var lämplig för sådan bebyggelse. Jag gjorde det därför att den skiss som har gjorts upp och det arbete som där är nedlagt visar just vad jag åsyftar. Jag kan inte nu bedöma om det är lämpligt att bebyggelsen skall ligga just på den platsen. Men jag tror ändå att civilministern kommer att vara intresserad av att studera de planer som där gjorts upp. Man har där från samhället redan satsat en hel del på naturvård, och jag menar att det i princip vore lämpligt att anknyta en bebyggelse av detta slag till områden där staten ändå, av andra skäl, satsar mycket pengar. Jag kan inte finna att dessa intressen skulle stå i strid mot varandra, utan jag menar att man skall satsa på både det ena och det andra. Det ligger väl i linje med talet om valfrihetens samhälle att man skall erbjuda människorna möjligheter att bo på det sätt de önskar.
Fru talman! Jag har en liten misstanke, nämligen att herr Hedin kanske trots allt inte har varit en alltför aktiv kommunalman, ty i så fall skulle säkerligen hans erfarenhet ha tvingat honom att göra samma reservationer som Tage Sundkvist gjorde.

Fru talman! Jag har varit en ganska aktiv kommunalman, och jag vill i detta sammanhang hänvisa till det andra exemplet, som var ett reellt fall, nämligen Råby. Där har kommunalmän satsat på en typ av bebyggelse som helt överensstämmer med vad jag pläderar för.

Fru talman! Herr Josefson i Arrie har frågat chefen för justitiedepartementet om han har uppmärksammat det minskade intresset för polisutbildning under de senaste åren och vilka åtgärder han ämnar vidta för att stimulera intresset för polisutbildningen. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. Antalet sökande till polismanskarriären har minskat under de senaste åren. Under budgetåret 1967/68 uppgick antalet sökande till över 2 600, varav ca 550 antogs. För innevarande budgetår är motsvarande siffror ca 1150 och ca 480. Rekryteringsläget inom polisväsendet har sålunda försämrats. Detta sammanhänger erfarenhetsmässigt med arbetsmarknadsläget i stort. Vidare torde den osäkerhet som har rått angående polismännens arbetsförhållanden och anställningsvillkor ha medverkat till det uppkomna läget. Det finns anledning anta att vidtagna organisatoriska förbättringar och slutförandet av avtalsförhandlingarna kommer att inverka gynnsamt på rekryteringsförhållandena inom polisväsendet, Rikspolisstyrelsen — som har fått personalförstärkning för arbetet med rekryteringsfrågor — har tagit olika initiativ till ökade insatser för rekrytering av polisaspiranter och planerar ytterligare åtgärder för att öka intresset för polismansyrket.

Fru talman! Jag tackar statsrådet Lidbom för svaret på min interpellation. Med särskild tillfredsställelse noterar jag vad som sägs i slutet av interpellationssvaret, nämligen att rikspolisstyrelsen har tagit olika initiativ till ökade insatser för rekrytering av polisaspiranter och planerar ytterligare åtgärder för att öka intresset för polismansyrket. Det är glädjande att man nu börjat vidta åtgärder för att stimulera intresset för polistjänsten, men det är ändå ett faktum att intresset under de senaste åren varit klart sjunkande, och jag måste beklaga att man inte tidigare försökt vända utvecklingen. Under innevarande budgetår har man inte ens kunnat fylla den ram som beräknats för nyintagning av elever vid polisskolan. Enligt Kungl. Maj:ts bemyndigande skulle under detta budgetår antas 600 elever, men enligt vad som framgår såväl av svaret som av interpellationen har man i år inte antagit fler än ca 480 eller ca 80 procent av det beräknade antalet. Jag är något förvånad över att statsrådet som en förklaring till svårigheter med rekryteringen anger förhållandena på arbetsmarknaden.

Men frågan är om man inte måste vidta mera omfattande åtgärder för att stimulera intresset för polisens arbetsuppgifter och yrke. Rent allmänt är det angeläget att allmänheten inser värdet i polisens uppgift och att polisens uppgift är, som jag sade i interpellationen, att betjäna allmänheten med råd och anvisningar, att upprätthålla ordning och reda samt att slå vakt om rättstryggheten och laglydnaden. Bättre information om polisens många gånger svåra uppgift och en bättre insikt om att polisens främsta uppgift är att tjäna allmänheten skulle utan tvekan betyda väsentligt för polisyrkets popularitet. Jag anser för min del att man något försummat informationen om polisens uppgift, en information som borde komma alla, inte minst den unga generationen, till del. Polisens kontakt med skolan och utbildningsanstalterna är en naturlig väg som borde utnyttjas. När man ser på antalet sökande till polisskolan finner man att endast ca 40 procent av de sökande antagits. Jag har, dock utan framgång, försökt få besked om vad som är motiveringen till att inte flera av de sökande har ansetts kvalificerade. Därför vill jag ställa frågan till statsrådet: Hur stor del av de icke antagna har avvisats på grund av fysiska skäl? Bör man inte, därest rekryteringssvårigheterna består, något mjuka upp de fysiska krav som nu ställs?

Fru talman! Herr Dahlgren har frågat chefen för justitiedepartementet om han är beredd att vidta sådana ändringar i gällande miljöskyddslag att en allsidigare bedömning av anhängiggjorda tillståndsärenden möjliggörs, om han är beredd att låta utreda sakägarnas rättsliga och ekonomiska ställning i tillståndsärenden, som handläggs av koncessionsnämnden för miljöskydd, samt om han är beredd att göra en översyn av organisationen för tillståndsgivning enligt miljöskyddslagen. Vidare har herr Tobé frågat chefen för justitiedepartementet om han anser att man vid prövning enligt miljöskyddslagen kan ta hänsyn till olägenheter av föroreningar, som kan drabba befolkning, bebyggelse och markområden i andra länder, t.ex. våra nordiska grannländer. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara dessa frågor. Jag hemställer att få göra detta i ett sammanhang. Den nya miljöskyddslagen har varit i kraft sedan den 1 juli 1969. Såsom framhölls vid dess tillkomst måste en lagstiftning som skall tillämpas i fråga om både storimmissioner och små enkla störningsfall och som dessutom skall behålla sin aktualitet i den snabba utvecklingen inom forskning, teknik och ekonomi bli relativt allmänt hållen. Givetvis är det under sådana förhållanden utomordentligt viktigt hur reglerna tillämpas. Det är naturligt att de erfarenheter som har kunnat vinnas av denna tillämpning ännu är begränsade, men i stort sett kan man säga att lagen har infriat de förväntningar som ställdes på den vid dess tillkomst. Beträffande de frågor som herr Dahlgren har tagit upp i sin interpellation vill jag framhålla att frågan om ersättning för sakägares rättegångskostnad behandlades uttömmande vid lagens tillkomst. Jag är inte beredd att frångå den bedömning som gjordes då. När det gäller den av herr Tobé aktualiserade frågan om miljöskyddslagens tillämpning i internationella förhållanden vill jag säga att vår allmänna inställning till miljövårdsfrågor gör det naturligt att hänsyn tas också till olägenheter i andra länder av miljöfarlig verksamhet i Sverige. Miljöskyddslagen lägger inte hinder i vägen för ett sådant hänsynstagande, Det får anses stå i överensstämmelse med lagens syfte att skador som kan befaras uppkomma i ett annat land beaktas vid tillståndsprövningen. Hithörande spörsmål får emellertid närmare bedömas av de rättstillämpande organen. Jag kan inte i denna ordning ge några anvisningar för rättstillämpningen. I den mån praxis skulle visa att miljöskyddslagen inte ger tillräckliga möjligheter att ta hänsyn till miljöintressen utanför vårt lands gränser står två vägar öppna: antingen att reglera frågan på grund av överenskommelser med berörda länder eller att komplettera miljöskyddslagen med nya bestämmelser. Ett ställningstagande till eventuella förstärkningar av miljöskyddet på denna punkt kan lämpligen ske i samband med en mera allmän översyn av miljöskyddslagen. Därvid kan också de övriga frågor som herr Dahlgren har tagit upp i sin interpellation bli föremål för bedömning. Jag anser emellertid att man bör avvakta ännu en tids erfarenheter av lagtillämpningen, innan frågan om en översyn tas upp.

Fru talman! Det är med beklagande som jag konstaterar att statsrådet inte är beredd att vidta omedelbara åtgärder för att möjliggöra en allsidigare bedömning av anhängiggjorda tillståndsärenden i koncessionsnämnden eller för att förbättra sakägarnas rättsliga och ekonomiska ställning i tillståndsärenden som handläggs av koncessionsnämnden. I svaret på den senare frågan säger statsrådet med hänvisning till att saken behandlats uttömmande vid lagens tillkomst, att han inte är beredd att frångå den bedömning som då gjordes. Det är riktigt att frågan om sakägarnas möjlighet att erhålla ersättning från sökanden för sina kostnader behandlades vid lagens tillkomst, men det är angeläget att i detta sammanhang påpeka att det fanns en betydande opinion för att sakägarnas ställning i det avseendet borde förbättras. Till den kretsen hörde' exempelvis lagrådet som bl.a. framhöll följande: ”Förslaget kan här medföra att en sakägare, som vet att han inte får ersättning för sina kostnader, finner det klokast att ge upp, utan att ha fått sina synpunkter och krav effektivt framförda. Att utredningen sålunda blir mindre fullständig beträffande ett enskilt anspråk, kan visa sig vara en brist i ärendets behandling över huvud taget.

Det gäller både deras ekonomiska möjligheter och deras möjligheter att följa ärendets gång genom att få tillgång till handlingarna, Inte minst behöver frågan om tillgången till koncessionsnämndens material i ett tillståndsärende beaktas. Möjligheten att erhålla kopior eller avskrifter av inlämnade inlagor är av väsentlig betydelse.

Principen om fri rättegång borde gälla även i dessa fall. Som svar på mina två andra frågor säger statsrådet att man bör avvakta ännu en tids erfarenhet av lagtillämpningen innan frågan om översyn tas upp. Med tanke på att miljöskyddslagen inte varit i kraft längre än från den 1 juli 1969 kan det naturligtvis vara en skälig bedömning. Man bör emellertid uppmärksamma att tillämpningen av en lagstiftning snabbt blir prejudicerande och att man därför inte kan vänta sig någon annan erfarenhet än den som grundas på de första utslagen. Jag vill belysa denna tankegång med mitt exempel i själva interpellationen. Jag anförde i denna att koncessionsnämnden hade framhållit att tillgången på vedråvara inte lagligen torde kunna tillmätas betydelse vid en prövning av en skogsindustrianläggning enligt miljöskyddslagens tillåtlighetsregler. Ett sådant uttalande från koncessionsnämnden måste väl, herr statsråd, tillmätas prejudicerande betydelse. Man kan således inte förvänta sig att nämnden skall frångå ett sådant ställningstagande. Om man då anser att lagen, som ger utrymme för ett sådant uttalande, behöver ändras, tycker jag inte det finns anledning att hänvisa till att lagen inte varit i kraft så lång tid att man hunnit få erfarenheter av rättstillämpningen. I denna fråga — och det finns säkert fler — har vi fått tillräcklig erfarenhet av koncessionsnämndens tolkning av lagen. Den borde därför kunna omprövas i tillämpliga delar, Jag framför mitt tack för att statsrådet svarat men beklagar att statsrådet inte har funnit skäl att i något avseende överväga en ändring av den gällande miljöskyddslagen.

Fru talman! Jag ber att få framföra mitt tack till statsrådet Lidbom för svaret. Det var utförligt för att vara ett svar på en enkel fråga, Det var naturligtvis inte uttömmande, eftersom frågan gäller en sak som det väl inte går att svara helt klart på. Men jag skulle vilja kommentera svaret litet ändå. Vattenoch luftföroreningar vet inga gränser och kanske inte bullret heller i viss utsträckning. Vi har mer och mer uppmärksammat att miljövårdsfrågorna är internationella, och inte minst genom svenska initiativ har de kommit fram i olika internationella organ. Vi har FN-konferensen nästa år och vår delegat herr Alemyr har tagit upp vissa problem i Europarådet. På min fråga svarar statsrådet att hänsyn kan tas till de internationella problemen, eftersom miljöskyddslagen inte lägger något hinder i vägen. Det är inget positivt uttryck, men det är i alla fall ingen begränsning i det. Hela systemet i lagens uppbyggnad är emellertid grundat på utlåtanden från svenska myndigheter och det är svenska sakägare det gäller. Jag tycker att det är litet svårt att hänvisa utvecklingen här till rättspraxis.

Om situationen inte skulle bli tillfredsställande i framtiden anvisar statsrådet två olika sätt att klara den, Det ena är att man gör överenskommelser med grannländerna och det andra är att man kompletterar miljöskyddslagen med nya bestämmelser. Men jag föreställer mig att man inte kan komplettera miljöskyddslagen med sådana bestämmelser utan att ha något slags överenskommelse med de nordiska grannarna om ömsesidighet på olika sätt. Ett sådant försök till överenskommelse borde ju kunna ge resultat. Sverige ligger väl för närvarande bäst till i fråga om miljöskyddslagstiftningen, men när de här frågorna blir internationella och internordiska är det ju en anmaning till de nordiska länderna i övrigt att också lagstifta om dem. Vi hade för några år sedan i Nordiska rådets regi en konferens, som väl närmast rörde vattenföroreningar men, tror jag, också luftföroreningar. Där visade det sig att då hade vi ingen lagstiftning i Sverige heller. Vi höll på med den och den var långt kommen och man hoppades kunna åstadkomma en även i de andra nordiska länderna, De internationella frågor som då var uppe var föroreningen av Östersjön och av Idefjorden mellan Norge och Sverige. Erfarenheterna visar väl att de nordiska överenskommelser som initieras från Nordiska rådet tar lång tid och är besvärliga att få fram. Det vore nog skäl att man från regeringens sida tog ett initiativ i den här frågan, så att vi inte på nytt får sådana besvärliga förhållanden som vi har haft i fråga om räkfisket vid Grisbådarna osv., som det har dragit ut på tiden i 50 år att klara av. Det är väl bättre att här ta initiativ innan det inträffar några förvecklingar. Det kan hända att sådana kommer snart nog annars,

Fru talman! Jag har tidigare haft anledning att här i kammaren ta upp frågor om miljöskyddslagens tillämpning, och jag vill därför helt kort lägga några synpunkter på det ärende som nu är föremål för interpellation och enkel fråga. Jag vill ta upp två handgripliga exempel på miljöskyddslagens brister i tillämpningarna. Det första exemplet är Brofjorden. Det ärendet är i praktiken avgjort men ännu inte prövat enligt miljöskyddslagen. Där drog man alltså tänderna ur miljöskyddslagen redan innan den kunde tillämpas. Medgivandena i det fallet har ju i praktiken lämnats genom Kungl. Maj:ts ställningstagande i ett detaljplaneärende. Därmed har alltså regeringen föregripit överprövning av ett ärende enligt miljöskyddslagen — regeringen är ju överprövningsinstans. Detta får den effekten att tillämpningen av miljöskyddslagen försvagas rent principiellt, och det motiverar en översyn av miljöskyddslagen och hela det komplex av lagar med vilket man reglerar miljövården. Det andra exemplet är Hyltebruk. Ett för alla uppenbart brott mot miljöskyddslagen beivras enligt tillgängliga uppgifter inte av den berörde länsåklagaren. Han åtalar inte. Motivering: Det skulle bara bli böter, och de betyder ju i praktiken ingenting när det gäller en anläggning på många hundra miljoner kronor. Det är ett mycket märkligt påstående i och för sig. Men om vi ser på det frågesvar jag fick i riksdagen den 25 mars av industriministern, finner vi att ett företag i vilket staten är delägare inte skall inta en särställning på något sätt när det gäller prövning enligt miljöskyddslagen. Här måste det alltså vara likhet inför lagen, och man frågar sig: Om denna försyndelse gällt ett litet företag, där det inte varit många hundra miljoner i investeringar, hade man fått samma rättstillämpning i det fallet? Det är besvärande att man här inte fick ett prejudikat, en tillämpning av miljöskyddslagen. I det här fallet kan man väl uttrycka förhoppningen att en överprövning på något sätt kommer till stånd. Vi kan alltså konstatera att det inte är bara koncessionsnämnden som tillämpar miljöskyddslagen utan även andra instanser. Det man saknar i tillämpningarna av miljöskyddslagen är de övergripande bedömningarna. Propositionen om ändring i vattenlagen är ett intressant exempel på hur man strävar efter att göra mera övergripande, samlade bedömningar, att skapa sig en samlad bild av hela den miljösituation som ett aktuellt ärende berör. En sådan övergripande prövning hade i fallet Hyltebruk inneburit att man avvaktat den Widénska utredningen om utbyggnadsmöjligheter för miljöfarliga industrier inom skogsindustrisektorn i södra Sverige. Det hade varit både i miljövårdens och i rättvisans intresse. Genom att man får en tidigare prövning av ett av många i stort sett parallella ärenden kommer den intressent som där är aktuell att få ett försteg framför andra, konkurrerande företag som har samma intresse av etableringar i samma område. Så några ord om handläggningspraxis. Koncessionsnämnden har för små resurser — det vet man alldeles påtagligt. Dubblering av nämnden har dröjt för länge. Kansliresurserna hos nämnden räcker inte. Man får därigenom en orimligt lång handläggningstid för många ärenden, och det beklagliga är att man får en lång handläggningstid även för ärenden som rör dispens från koncessionsnämndsbehandling, dvs. behandlingen hos naturvårdsverket och i vissa fall länsstyrelserna, Man kan också skönja en något skiftande praxis i olika ärendegrupper. Dessa förhållanden i tillämpningssammanhanget vållar naturligtvis stora olägenheter för kommuner och näringsliv. De olägenheterna kan bl.a. leda till ett undergrävande av respekten för miljöskyddslagen och för samhällets miljövårdsambitioner över huvud taget. Översynen av miljöskyddslagen måste alltså komma snart — erfarenheterna pekar klart i den riktningen. Man frågar sig: När kan den komma? Skall det dröja ett år eller två år eller tre år eller fyra år? Vid den oundgängligen nodvändiga översynen måste också kretsen av intressenter vidgas. Båda de exempel jag har pekat på visar klart att gruppen av intressenter är större än vad man formellt kan läsa ut av gällande lagstiftning. Det är beklämmande att ett av våra viktigaste miljövårdsinstrument i dag kan karakteriseras som en papperstiger — en tandlös lagstiftning. Det är oerhört beklagligt. Det finns all anledning att snabbt se till, genom en översyn av miljöskyddslagen, att en kritik av det slag som för närvarande riktas mot den inte längre skall kunna bli aktuell,

Fru talman! Det var en hel del frågor om olika sidor av miljöskyddslagen och dess tillämpning som togs upp i de tre föregående inläggen. Jag skall försöka besvara i varje fall de flesta spörsmålen utan att bli alltför långrandig. Herr Dahlgren talar om svårigheterna enligt miljöskyddslagen att göra en tillräckligt allsidig prövning. Till det kan jag säga att de grundläggande bestämmelserna i miljöskyddslagen — det är 5 och 6 §§ — är så formulerade att det i själva verket går att göra en utomordentligt allsidig skälighetsprövning av varje särskilt projekt som kommer under bedömande. Där kan man ta hänsyn bl a, även till ekonomiska och sociala synpunkter.

En annan kritisk synpunkt som herr Dahlgren lägger på miljöskyddslagen är att sakägarna där har en för svag ställning över huvud taget och att de inte har några möjligheter att få ersättning för rättegångskostnader. Men som jag sade i interpellationssvaret är ju detta en fråga som prövades och prövades mycket grundligt när miljöskyddslagen antogs för relativt kort tid sedan av riksdagen, och de skäl som anfördes mot att ge enskilda sakägare ersättning för rättegångskostnader anser jag för min del har full bärkraft i dag också.

Men så förhåller det sig dess bättre icke. För närvarande har vi förhandlingar i gång med Norge angående förorening av Idefjorden från en norsk cellulosafabrik. Det kan nämnas som ett exempel. Vi har också kommit långt i arbetet med ett förslag till gränsöverenskommelse med Finland, Vi hoppas att den skall kunna undertecknas i sommar, Förslaget, som bl.a. innebär tillskapandet av ett skydd mot vattenförorening, är utformat med den svenska miljöskyddslagen som förebild.

Men om man vill ha garantier för att förhållandena i grannländerna också beaktas blir det kanske nödvändigt att bygga på överenskommelser om samverkan mellan svenska och berörda utländska myndigheter för att åstadkomma den behövliga utredningen. Jag har också sagt, och jag kan upprepa det nu, att om det visar sig nödvändigt med en komplettering av miljöskyddslagen, så är vi beredda att göra den. Till herr Norrby i Åkersberga skulle jag egentligen inte behöva säga mycket annat än att det i våra grundlagar finns en gammal bestämmelse, som mycket ofta glöms bort, nämligen den att vi inte här skall diskutera enskilda ärenden. Herr Norrbys anförande var egentligen ingenting annat än en diskussion av enskilda ärenden — utom på en punkt, nämligen när han talade om Brofjorden. Där talar han inte om ett enskilt ärende utan om ett blivande enskilt ärende. Det finns nämligen inte något projekt där, som ännu har kunnat prövas av koncessionsnämnden. Den dag det kommer fram ett projekt till ett värmekraftverk eller någon annan anläggning som skall förläggas dit, så kommer ärendet också att vandra den behöriga vägen till koncessionsnämnden,
Fru talman! Statsrådet Lidbom sade att det går att göra en allsidig prövning och lägga ekonomiska och sociala synpunkter på utredningen. Han sade också att ärendet ligger i jordbruksdepartementet och alltså inte är avgjort. Men, herr statsråd, vi fick väl inte en koncessionsnämnd för att den skulle fatta sådana beslut att ärendena skulle hamna i jordbruksdepartementet för slutligt avgörande! Naturvårdsverket gör de utredningar som behövs, sade statsrådet Lidbom sedan, och kostnaderna belastar inte den enskilde sakägaren, Det är naturligtvis riktigt. Men om sakägaren inte är nöjd med en utredning, vem skall då stå för de kostnader som uppstår, om han går vidare med ärendet? Det var det diskussionen gällde. Det var ju den enskilde sakägarens ekonomiska möjligheter att föra sin talan som vi diskuterade. Nå, det är väl bara att konstatera att det är så som jag sagt i min interpellation. Jag har redovisat min uppfattning att det redan nu är befogat med en översyn av vissa delar i miljöskyddslagen. Statsrådet har redovisat en annan uppfattning. Vi lär inte bli överens i kväll. Jag vill bara påminna statsrådet om att vad det här gäller är att få en miljöskyddslag som även vid tillämpningen svarar mot de intentioner som fanns när riksdagen fattade beslut om lagen, nämligen att den skall vara till gagn för samhället och för medborgarnas intressen.

Fru talman! Jag ber att få tacka för statsrådets komplettering. Självfallet har jag den uppfattningen att man inte skall stanna vid gränserna när det gäller att bedöma föroreningarna, och jag föreställer mig att statsrådet har samma inställning i den frågan, I svaret sades det bara att miljöskyddslagen inte lägger hinder i vägen. Nu tycker jag att jag har fått litet mera positiva besked från statsrådet. Jag tycker det var tillfredsställande att vi fick det här resonemanget — problemet kommer säkerligen att behöva lösas ganska snart.

Fru talman! Jag exemplifierade ett par väsentliga principiella frågeställningar rörande miljöskyddslagen och andra miljövårdsinstrument med två ärenden som belyser dessa principer.

När det gäller Hyltebruk äger staten via ASSI, som ägs av Statsföretag, 20 procent av aktierna. Det är alltså ett ärende av den typ som riksdagen själv har förutsatt att vi skall kunna granska här. Jag anser därför att det är helt riktigt att exemplifiera principer med förhållanden som rör ett företag, i vilket staten är delägare, och dess hanterande av miljöskyddslagen.

Fru talman! Herr Sjönell har frågat om det under de sonderande samtalen i Bryssel som nu avslutats eller vid de kontakter på ministernivå med de olika EEC-staterna som tagits under våren från EEC-sidan antytts eller uttalats att associering för Sveriges del inte vore tänkbar i dess egenskap av utvecklat industriland. Vidare har herr Sjönell frågat hur regeringen ställer sig till associering om en sådan skulle visa sig möjlig under de kommande förhandlingarna på t.ex. franskt initiativ. Jag hade för bara ett par veckor sedan tillfälle att i ett svar på en enkel fråga av herr Gustafson i Göteborg redovisa mina synpunkter på detta ämne, Det svar som jag nu kommer att lämna blir av naturliga skäl en upprepning av det svar som jag avgav vid detta tillfälle. Utgångspunkten för Sveriges förhandlingar är att uppnå nära, omfattande och varaktiga förbindelser med EEC under hänsynstagande till neutraliteten. Det för oss väsentliga är att samarbetet får det materiella innehåll, som vi eftersträvar. Kontakter med gemenskapsländerna tyder på en positiv inställning när det gäller att få till stånd ett avtal om brett samarbete mellan Sverige och den gemensamma marknaden. Vid dessa kontakter har i första hand sakinnehållet i ett samarbetsavtal mellan Sverige och EEC behandlats. I den mån formen för det framtida samarbetet diskuterats har detta endast avsett frågan om svenskt medlemskap i EEC kan förenas med bibehållen neutralitetspolitik. Om anslutningsformen skall betecknas som ett associationsavtal eller annat samarbetsavtal är inte det väsentliga. Ett associationsavtal kan innebära ett samarbete av såväl mindre som mer långtgående slag. Från ingen regerings sida har uttalats att associering för Sveriges del inte skulle vara en tänkbar anslutningsform, Under de sonderande samtalen i Bryssel har frågan om tänkbara anslutningsformer inte berörts.

Fru talman! Jag ber att få tacka handelsministern för hans svar på min interpellation. Svaret innehåller inga dramatiska avslöjanden om planerade nya initiativ eller åtgärder från regeringens sida i EEC-spelet. Något sådant hade jag heller icke väntat. Svaret kan snarast betecknas som magert i sak och stramt i form, Det överraskar dock i åtminstone ett avseende, Herr Feldt säger att han för några veckor sedan hade tillfälle att svara på en enkel fråga av herr Gustafson i Göteborg och då redovisa sina synpunkter på det ämne som jag tagit upp i min interpellation. Detta ämne rör kort uttryckt Sveriges möjligheter att få en uppgörelse med EEC enligt Romfördragets § 238, dvs. associering. Herr Feldt tillägger att det svar han kommer att lämna mig ”av naturliga skäl” blir en upprepning av svaret till herr Gustafson. Jag har i mitt manuskript citerat orden ”av naturliga skäl” och måste tillstå att jag icke begriper vilka skäl som finns, därtill naturliga som gör att handelsministern efter den under den senaste månaden verkligen dynamiska EEC-utvecklingen måste upprepa vad han sade i ämnet för ganska precis tre veckor sedan. Det har uppenbarligen inte undgått vare sig herr Feldt eller någon annan att under dessa tre veckor ett toppmöte ägt rum i Paris mellan Frankrikes president och Storbritanniens premiärminister, ett möte som i vida politiska kretsar världen över betraktas som om inte äktenskap så dock lysning till äktenskap mellan EEC och England. Nu kan man naturligtvis göra gällande — jag vet icke om herr Feldt gör det — att Parismötet endast var en tom manifestation regisserad med sedvanlig fransk fingerfärdighet i fråga om pompa och ordfyrverkerier och utan egentlig betydelse för förhandlingsläget i sak. Men jag tror att det vore oklokt med en sådan skeptisk eller snarare ”sticka-huvudet-ibusken-attityd”, i varje fall oklokt av ett land som vårt, som inför ett osedvanligt svårt och hårt förhandlingsarbete bör söka inregistrera minsta nyans i utvecklingen. I denna utveckling har under de gångna två månaderna avtecknat sig icke bara nyansförändringar i de två stora förhandlingsparternas förhandlingsklimat; man vågar nog ta till ett så pass starkt uttryck som islossning. Om Storbritannien, med nära nog till visshet gränsande sannolikhet vinner fullt medlemskap i EEC före sommarens slut, är det icke orealistiskt att anta att även Danmark och Norge relativt snart därefter också blir medlemmar i ett sålunda utvidgat EEC. I ett sådant läge, som alltså ter sig sannolikt, är väl alla överens om att Sverige dels — bl.a. för det nordiska samarbetets skull — bör söka en anslutningsform som ligger så nära Danmarks och Norges som möjligt utan att vara medlemskap, dels också för att kunna förverkliga detta syfte måste söka få en realförhandling till stånd med EEC så snart som möjligt. En anslutningsform, som uppfyller nyssnämnda kriterium, är associering, och redan i den allmänpolitiska debatten i höstas föreslog jag att Sverige inför den förnyade officiella kontakten med EEC borde sikta till en associering. Denna form har bl.a. den fördelen att bereda möjlighet till institutionssamarbete, som man alltså får förhandla om. Jag blev dock från nästan alla håll kritiserad och även förhånad. Olika slags mer eller mindre självutnämnda EEC-experter stod upp och omtalade att herr Sjönell var en djupt okunnig person, som inte ens visste att associering var en anslutningsform som var förbehållen bara u-länder. Jag var uppenbarligen, fru talman, inte helt okunnig. Jag visste två ting. Genom personliga kontakter i kretsar som står utrikesminister Schumann nära har jag sedan ganska länge vetat att man på fransk sida ansett att § 238 i Romfördraget lämpligen skulle kunna användas på den svenska anslutningen. För det andra har det stått klart för mig att de ledande EEC-politikerna, liksom de flesta sådana politiker i alla länder, främst är pragmatiker. Om man känner väsentligt intresse att lösa en fråga kan man gå ganska långt i tolkning av en gång fastlagda paragrafer och känner sig framför allt icke bunden av någon påstådd praxis. Associationsparagrafen § 238 talar bara om association av tredje land ”med ömsesidiga rättigheter och förpliktelser, gemensamt uppträdande och särskilda procedurregler”. Associationsavtal skall dessutom träffas av ministerrådet genom enhälligt beslut. Nu föreligger uppenbarligen ett väsentligt intresse från EEC att få Sverige anslutet — herr Feldt talar i sitt svar om ”en positiv inställning när det gäller att få till stånd ett avtal om brett samarbete” — och då kan med en pragmatisk inställning från EEC § 238 lämpligen användas, I sammanhanget kan det vara intressant att fråga handelsministern om en annan sak. Jag har anklagats som okunnig därför att jag har förmenats icke känna till talet om u-länder och associationsformen, När nu de s.k. experter som anklagat mig visat sig vara, låt oss säga mindre realistiska, finns det ändock en och annan som trots allt vill tala om ytterligare okunnighet från min sida, Nu görs det gällande att jag missat insikten om att associering endast är ett förstadium till fullt medlemskap och alltså uteslutet för vår del av den anledningen. Jag kan icke finna något i Romfördraget med sådan innebörd och vore tacksam för svar från handelsministern om han har upplysningar i annan riktning. Nu är det, fru talman, helt klart att formen för vår anslutning till EEC, som handelsministern framhåller i sitt svar, icke är det väsentliga utan att samarbetet får det materiella innehåll som vi eftersträvar. Jag har framhållit detta förut i olika sammanhang och gör det även nu. Vad vi måste syfta till är att få fram vad vi på modern svenska kallar för ett förhandlingspaket, vars innehåll kan tillfredsställa i första hand oss själva, men självklart även motparten. För att den sista förutsättningen skall kunna uppfyllas måste vi säkerligen påtaga oss betydande skyldigheter att göra uppoffringar. Vi kommer inte att kunna bara plocka russinen ur EEC-kakan. Jag skall här inte gå in på några detaljer i fråga om våra skyldigheter, men jag föreställer mig att vi får lov att bl.a. acceptera att förutom tullarnas raserande på industrioch jordbruksprodukter även godta fria kapitalrörelser, fri etableringsrätt och rörlig arbetskraft. Emellertid är det rätt bekant att de europeiska politikerna, även de ledande, väsentligt mera än vi är formalister och stränga sådana. Bland EEC-politikerna finns exempel på sådana som är så hårt knutna till bokstavstolkning att de skämtsamt kallas teologer. Det är mycket sannolikt att EEC-sidan, när det svenska förhandlingspaketet en gång föreligger klart, kommer att demonstrera sin formbundenhet och kräva en officiell etikett på färhandlingspaketet. Det skulle säkert vara en fördel att i god tid ha gjort klart att § 238 utmärkt väl kan utgöra denna etikett, detta så mycket mera som vårt samarbete i motpartens ögon då kommer att helt formellt anknytas till själva Romfördraget. Om regeringen nu, inte minst på grund av utvecklingen den sista tiden, skulle bestämma sig för att för Sveriges del söka att för det ”nära omfattande och varaktiga” samarbetet välja den i Romfördraget inskrivna associationsformen är det uppenbarligen av det största intresse hur denna vilja officiellt skall dokumenteras. Flera sätt är redan nämnda i debatten, och regeringen har bl.a. uppmanats att lägga in en ny associeringsansökan. Eftersom den ansökan om associering som vi ingav redan 1961 aldrig återkallats utan tycks ha hamnat i något slags förpuppningstillstånd, förefaller det åtminstone mig vara mest praktiskt och minst komplicerat att bara söka vitalisera eller återuppliva denna förpuppade ansökan, Jag får be handelsministern att vara vänlig kommentera även denna frågeställning. Jag vill slutligen, fru talman, ännu en gång understryka vikten av en så bred information i EEC-frågan till en så bred allmänhet som möjligt. Handelsdepartementet har gjort och gör berömvärda ansträngningar i detta stycke, men informationsflödet och informationsintensiteten har ännu inte nått det erforderliga omfånget. Jag skulle för min del kunna tänka mig som ett bland andra medel överskådliga informationsannonser i dagspress, förutom program i radio och TV m. m, Jag tror till sist, fru talman, att de flesta svenska politiker är beredda att spänna alla sina krafter i syfte att åstadkomma för vårt land bästa möjliga samarbetsuppgörelse med EEC. Mitt parti står självfallet berett att efter förmåga i alla tänkbara sammanhang hjälpa till att nå detta mål.

Fru talman! Jag kan förstå om herr Sjönell har känt ett visst behov av att så här i vårriksdagens elfte timma i någon mån rehabilitera sig i denna associationsdebatt. Men jag vill stryka under, för att inte något missförstånd skall uppstå, att jag aldrig kallade herr Sjönell för okunnig — inte heller någon annan representant för regeringen gjorde det — för att herr Sjönell i höstas ansåg att association skulle kunna vara någonting att tänka på för Sveriges del. Sedan detta är sagt, har jag kanske litet svårare att förstå att herr Sjönell nu anser det väsentligt att såsom ett centralt element i vårt förhandlingsarbete ta fram associationen och t.o.m. gå så långt att vi skulle förnya vår associationsansökan. Jag har nämligen lyssnat till herr Sjönell också i senare debatter, senast den 31 mars i år när vi diskuterade bl.a. EEC-frågan. Då sade herr Sjönell — och det upprepar han i dag — att förhandlingsresultatet är det väsentliga, icke den etikett som man till äventyrs åsätter detta resultat. I samband med att han sade att § 238 Romfördraget skulle kunna komma till användning sade han också att det skulle ske efter det att vi hade uppnått förhandlingsresultatet och om formalisterna i den väldiga Brysselbyråkratin måste sätta en etikett på vårt förhandlingsresultat. Då hade herr Sjönell den uppfattningen om associationen, som kanske ligger ganska nära verkligheten — vad vet jag — att sedan det materiella innehållet är färdigt kan begreppet association bli den etikett som klistras på, men det påverkar i mycket ringa grad innehållet. Därmed har jag gett ett svar på herr Sjönells sista fråga: Jag anser icke att i detta läge någon ansökan om association skall inges. Jag anser att krafterna nu skall koncentreras på det materiella innehållet, på att få den avvägning av fördelar och förpliktelser som svarar mot landets intressen, vår neutralitetspolitik och vår ekonmiska politik. Om mitt svar var detsamma som det jag gav till herr Gustafson i Göteborg för två veckor sedan, beror det på att uppfattningen ute i EEC-länderna om associationsparagrafen knappast kan ha påverkats av toppmötet mellan den franske presidenten och den brittiske premiärministern. Herr Sjönells fråga gällde nämligen, om jag får påminna om det, hur man ute i Europa skulle se på Sveriges möjligheter att få association, Vi får nog konstatera att vårt land inte har sådan betydelse i de här sammanhangen att de två herrarna under toppmötet diskuterat den frågan eller att den på något vis skulle ha förts fram genom den kontakten. Slutligen, fru talman, vill jag på den direkta frågan, huruvida herr Sjönell är okunnig därför att han anser att association skall kunna tillämpas på ett utvecklat industriland som Sverige, svara: jag vet inte.

Därmed är också givet, att man skulle se associationen som ett mellanstadium.

Det är en sak som man i dag inte kan uttala sig om.

Fru talman! Det var ju vänligt av handelsministern att konstatera att jag inte behövde rehabilitera mig för någon okunnighet i den här frågan. Nu kanske handelsministern använde i mitt tycke ett inte "alltför träffande verb i sammanhanget: rehabilitera, Jag har faktiskt aldrig känt någon som helst skyldighet att behöva rehabilitera mig i frågan, utan jag har bara velat visa att de som nu har beskyllt mig för okunnighet kanske varit ute i ogjort väder eller i varje fall varit ute för tidigt. De får väl ta utvecklingen som den har kommit. Någon sådan oerhörd längtan efter att rehabilitera mig känner jag faktiskt inte, men det var vänligt av handelsministern att konstatera detta. Jag vill också notera att ingen från regeringssidan eller över huvud taget från socialdemokratiskt håll — i varje fall inte från ledande håll — har framfört just den beskyllningen, som jag alltså inte har tagit särskilt hårt. När det gäller associering är det riktigt som handelsministern påpekar att jag i tidigare sammanhang yttrat mig så som han citerade, Men jag har varken då eller i dag försökt göra gällande att associering skulle vara något centralt element i förhandlingsarbetet, som handelsministern uttryckte det, eller försökt göra gällande att det borde bli det.

Det är bara det jag varit ute efter — ingenting annat. Sedan vill jag rätta till herr Feldt något. Han sade att jag i mitt anförande begärde att vi skulle lämna in en ansökan om associering. Det har jag ingalunda gjort. Jag sade klart och tydligt att vi redan har en ansökan om associering, och då behöver vi ju inte lämna in någon. Jag sade bara att den förefaller ha blivit förpuppad och att man borde kunna vitalisera den. Då skulle det inte bli så mycket väsen omkring detta. Det skulle inte heller vara så komplicerat utan en enkel åtgärd för att få tåget på rälsen igen så att säga. När det gäller toppmötet nämnde jag det bara för att förklara min förvåning över att herr Feldt sade sig av naturliga skäl böra upprepa svaret för tre veckor sedan. Jag vill bara säga att det faktiskt hänt saker och ting. Det är klart att på toppmötet i Paris mellan Pompidou och Heath har inte någon associeringsparagraf diskuterats, men ett stort steg framåt har tagits mot Englands anslutning och därmed kanske Danmarks och Norges, kanske automatiskt även mot ett ganska snart ställningstagande för vår del hur vi egentligen skall ha det. Jag upprepar än en gång det jag sagt tidigare att det är förhandlingspaketets innehåll som är det avgörande. Men jag tror att det skall vara lättare att få ett bra innehåll i detta förhandlingspaket, ett innehåll som tillfredsställer oss, om formalisterna i Bryssel fick klart för sig att de i sinom tid kommer att kunna sätta en viss formell beteckning på detta förhandlingspaket. Sedan missförstod nog herr Feldt mig något. Jag frågade inte honom om den ytterligare okunnighet som jag blivit beskylld för avsåg att Sverige som utvecklat i-land över huvud taget kunde bli associerat. Jag sade att det argumentet anförts att eftersom associationsformen bara är ett förstadium till fullt medlemskap skulle vi — när vi nu inte vill ha fullt medlemskap — inte kunna bli associerade. Det var vad saken gällde. Slutligen vill jag också understryka vad handelsministern sade, att ministerrådet aldrig godtagit de olika tolkningar som man lagt in i § 238. Ministerrådet har uppenbarligen handlingsfrihet, och jag tror — som jag sade tidigare — att det där sitter personer med en pragmatisk inställning. Tiden är ju långt framskriden, men jag skulle vilja ställa en fråga rörande just detta med associering, som handelsministern säger är rätt oväsentligt i dag. Det stod i en av våra största tidningar häromdagen att regeringen ute i Europa håller på att sondera möjligheterna till associering, att man kallat ihop våra EEC-ambassadörer och andra till någon tidpunkt i början av juni för att diskutera just möjligheterna till associering. Jag har tidningen här i bänken, om jag behöver precisera uppgifterna närmare. Är detta bara gripet ur luften eller är det någon substans i det?

Det är icke detsamma som att vi hos EEC-ländernas regeringar eller hos kommissionen sonderar Sveriges möjligheter att bli associerat. Det gör vi inte, utan vi försöker ta reda på hur man bland kommissionärerna i Bryssel ser på en fråga i vilken de tidigare haft en ganska bestämd inställning. Det möte med sändebuden som vi skall ha i början på juni är ett möte som vi har en gång per halvår och som vi i detta läge, när vi väntar på kommissionens rapport någon gång under senare hälften av juni, tycker är en högst normal tillställning. Det har inte kopplats samman specifikt med den nu uppblossande debatten om svensk association. Eftersom herr Sjönell för ned problemet på den nivå där det bör ligga kan man fråga sig om det skulle vara förhandlingstaktiskt riktigt att nu inför kommissionen eller inför ministerrådet aktualisera associationsansökan.

Men observera att den sammanbindningen då i hög grad blir formell, därför att det materiella innehållet blir beroende av vad vi överenskommer på varje enskilt samarbetsområde.

Herr talman! Herr Sjöholm har frågat mig om de planerade s.k. knatteboxningarna med en nedre åldersgräns av tolv år enligt min mening är förenliga med de förhållningsregler för amatörboxnings bedrivande som uppställdes i den av riksdagen antagna propositionen med förslag till lag om förbud mot professionell boxning. I den av herr Sjöholm nämnda propositionen förutsattes att vissa säkerhetsföreskrifter för amatörboxningen skulle komma att genomföras genom Svenska boxningsförbundets försorg. Bland föreskrifterna ingick krav på en nedre åldersgräns för tävlande om minst 17 år. I den mån de s.k. knatteboxningarna inrymmer tävlingar enligt vanliga boxningsregler torde detta därför inte överensstämma med vad som förutsattes i propositionen.
Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret, som var relativt tillfredsställande. Anledningen till min fråga är att jag blivit alarmerad av de satsningar på s.k. knatteboxningar som Boxningsförbundet gör. Jag har tidningsurklipp som mycket tydligt illustrerar det. Det har dessutom redan förekommit tävlingar i knatteboxningar bl.a. i Landskrona. Nu hade jag inte behövt besvära justitieministern och ta tid i anspråk här med denna fråga. Jag har frågat Riksidrottsförbundet, som ju egentligen är det organ som skall kontrollera att gällande regler efterlevs, och fått ett mycket anmärkningsvärt svar — även på en del andra frågor — som visar att man ägnar detta spörsmål ett ganska förstrött intresse. Riksidrottsförbundet säger: ”Om Boxningsförbundet beslutar att inrätta åldersklasser för ”knatteboxning” och hemställa om RF: godkännande om sådan ändring av sina tävlingsbestämmelser så kommer riksidrottsstyrelsen ej att besluta i detta ärende förrän uttalande erhållits från medicinsk expertis.” Det verkar som om Riksidrottsförbundet tror att man skall överpröva den medicinska expertis som redan har uttalat sig och vars förhållningsregler ju finns avtryckta i den proposition som vi talar om. Det är mycket anmärkningsvärt. Än mer anmärkningsvärt är naturligtvis att Boxningsförbundet sedan man fått veta att nedre åldersgränsen skall vara 17 år börjar med dessa knatteboxningar från och med tolv år. Det visar ett cyniskt förakt inte bara för de överenskommelser som träffats mellan riksdag och regering över alla partigränser utan ett cyniskt förakt också för de psykiska och fysiska skador som vi vet att boxningen leder till. Det är ett uttryck i svaret som jag helst skulle sett att det inte stått där, men nu vill jag be justitieministern precisera det något, nämligen tävlingar enligt vanliga boxningsregler. Där kommer antagligen boxningsvännerna att hitta ett kryphål, t.ex. att minska rondtiden från tre till två minuter. Jag förmodar att det väl inte ingår i vad justitieministern lägger in i nämnda uttryck. Boxning är ju slagväxling, och även knatteboxningar går naturligtvis ut på slagväxlingar, och det är där riskerna för skador ligger. Det är ingen särskild juridisk stringens i orden ”enligt vanliga boxningsregler”. Vill justitieministern kanske precisera det något och klargöra att om man utövar slagväxling, vare sig under kortare tid än tre minuter eller med annan ändring, så är det ändå vad man avsett att förhindra i den ifrågavarande propositionen? Dessutom kan man påminna om att i den medicinska utredning som gjorts i nordisk regi klargjordes att träningen ansågs lika farlig som tävlingen. Man förbjöd ju även träning för proffsboxning. Vad vi vill hindra är väl att någon pojkes huvud skall träffas av ett slag som kan medföra vådliga konsekvenser.
Herr talman! Jag har inte mycket att tillägga annat än att man naturligtvis får följa detta med uppmärksamhet.

Herr talman! Jag tror att det skulle vara rätt viktigt om vi ändå kunde få ett svar på den fråga jag direkt ställde, dvs. om t.ex. en kortare matchtid skulle vara tillräcklig. Jag tror nämligen att det är det man syftar till när det gäller knatteboxningarna. Det är rätt viktigt att få detta klarlagt, eftersom Boxningsförbundet har som specialitet att krypa bakom sådana kanske något försåtliga formuleringar. Jag ville alltså gärna att justitieministern gav klart besked om att det inte räcker med en förkortad matchtid.
Herr talman! Det är ju inte fråga om att ge en definition av någon lagtext utan det här är ju ett område där det inte finns någon lagstiftning. Det finns vissa regler som de idrottsorganisationer det här gäller har utbildat, och jag kan inte för min del nu gå in på någon precisering av hur de reglerna allmänt uppfattas. Det är väl inte det som är det centrala här, herr Sjöholm, utan det är naturligtvis att man ser till att det inte uppstår en praxis som kan vara stridande mot vad vi ändå syftade till i den

Herr talman! Herr Werner i Tyresö har fråga mig hur jag ser på pensionsfrågan för de anläggningsarbetare vid statens vattenfallsverk som drabbas av arbetslöshet före fyllda 60 år. Det uppstår helt naturligt stora problem för en anställd, om han blir arbetslös. Enligt min mening bör inriktningen vara att i första hand bereda den anställde nytt arbete. Om den egna myndigheten inte har möjlighet att ordna något nytt arbete, står de allmänna arbetsmarknadspolitiska resurserna till förfogande. Inom den statliga sektorn finns vidare för frågor av detta slag de resurser som fr.o.m. 1 juli i år samlas inom statens personalnämnd. Anläggningsarbetarna har pensionsrätt enligt statens allmänna tjänstepensionsreglemente. Upphör deras anställning före 60 års ålder får de rätt till livränta som normalt börjar utgå när de fyllt 65 år. Efter medgivande av Kungl. Maj:t kan de på vissa villkor få rätten till livränta utbytt mot rätt till förtidspension som börjar utgå tidigast fr.o.m. dagen efter avgången och senast vid 60 års ålder. Det nämnda pensionsreglementet gäller alla statsanställda, alltså både arbetare och tjänstemän. Det har utfärdats av Kungl. Maj:t men tillkommit efter överenskommelse med de statsanställdas huvudorganisationer. Därvid har vägts in hänsynstagande till en rad olika faktorer, bl.a. livräntornas utformning och villkoren för förtidspension.

Herr talman! Jag skall inte ta upp herr Werners i Tyresö resonemang om Ritsem. Det får vi tillfälle att ytterligare diskutera här i kammaren. Jag vill bara understryka sysselsättningsaspekten. Den är givetvis väsentlig, och jag är glad över att herr Werner är överens med mig om att det viktigaste i sådana här sammanhang är att bereda dem som av en eller annan anledning blir arbetslösa nytt arbete.

Eftersom herr Werner talade om att Vattenfalls anläggningsarbetare löper risk att gå miste om de pensioner som de enligt avtal har rättighet till, så vill jag bara fästa uppmärksamheten på att i sådana sammanhang gäller livräntebestämmelserna. Det är ingen skillnad mellan dessa anläggningsarbetare och andra statsanställda därvidlag. utan det är samma bestämmelser som gäller.

Jag vill också upplysa herr Werner om att att det sedan rätt många år tillbaka pågår intensiva förhandlingar mellan avtalsverket och personalens huvudorganisationer om ett nytt pensionsavtal. Jag tror alltså att parterna kommer att ta upp denna och andra förhandlingsfrågor utan några pekpinnar från riksdagens sida.

Herr talman! Jag vill gärna än en gång understryka att jag delar herr Wemers i Tyresö uppfattning att detta är en mycket väsentlig fråga. Jag är ytterst medveten om att parterna har sin uppmärksamhet fästad på den. Sedan vill jag rätta herr Werner på en punkt. Det är inte så att bara arbetarna hos Vattenfall löper risk att ställas inför sysselsättningsproblem. I en dynamisk organisation som ständigt är utsatt för rationalisering och förändring — och det gäller även för den statliga sektorn av arbetsmarknaden — löper man ständigt risken att vissa grupper ställs inför sysselsättningsproblem, inför omställningsproblem. Jag menar att det viktigaste i ett sådant sammanhang är att bereda dem ny sysselsättning, om detta inte är möjligt på den egna arbetsplatsen, på den egna orten, inom den egna myndigheten, så på annat ställe. Det första ledet, som jag sade, i kampen mot arbetslösheten går just där, och till den ändan har vi byggt upp alla de resurser som jag omnämnde i mitt frågesvar.

Herr talman! Herr Fälldin har frågat justitieministern om ett företag, som fått tillstånd av vattendomstol att bygga ett kraftverk av viss storlek och att genomföra härför erforderliga regleringar av sjöar och vattendrag, får utan ny prövning av tillåtligheten vidta avsevärda ändringar i ett sådant projekt. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. Frågan huruvida ändringar i ett vattenbyggnadsföretag kräver ny tillståndsprövning hos vattendomstol kan inte besvaras generellt. Svaret är beroende på tillståndets innehåll och vilka ändringar som är aktuella i det särskilda fallet.

Herr talman! Detta svar är inte särskilt klarläggande. Statsrådet säger att frågan inte kan besvaras generellt. Här har jag i min fråga talat om avsevärda ändringar i ett sådant här projekt, vilket borde ge en möjlighet att svara beträffande hur man förfar vid ett sådant tillfälle.

Det måste rimligen finnas några regler som klargör, när domstolen skall titta på det igen.

Herr talman! Jag blev litet förbryllad över vad herr Fälldin sade. Det förefaller vara något av skenfäktning som han bedriver; han går som katten kring het gröt — jag vet inte vad han egentligen vill åt. Om man får göra ändringar i förhållande till ett givet tillstånd beror, som jag sagt, på vad tillståndet innehåller. Man får naturligtvis inte göra avsevärda ändringar i förhållande till de villkor som är uppställda i tillståndet. Herr Fälldin undrade också om lagen är oklar. Det är naturligt att man måste bedöma varje fall för sig. Det förhåller sig inte så att kraftverksbyggarna släpps lösa; om en objektivt riktig tolkning av tillståndet medför att en avvikelse inte får göras utan nytt tillstånd, har myndigheterna, ytterst vattendomstolen, kontroll över detta. Så förhåller det sig med principfrågan, men jag har en stark känsla av att här ligger, som Torsten Nilsson en gång sade, ”en jycke jordfäst”. Jag vet inte vad herr Fälldin egentligen vill åt.
Herr talman! Jag föreställer mig att statsrådet inte behöver ha ett alldeles speciellt ärende för att kunna ge svar på en fråga av denna typ. Jag noterar med tillfredsställelse att statsrådet nu ger klart besked: Avsevärda ändringar får inte göras utan ny prövning av vattendomstolen. Får jag då ställa en följdfråga. Om jag vill bygga en sommarstuga eller min granne vill bygga ut sin verkstad vet vi att det krävs byggnadslov. Där är reglerna benhårda — man får inte vidta några som helst åtgärder som hänger samman med denna byggenskap förrän byggnadslovet är klart. Gäller motsvarande regler i sådana här sammanhang, eller är det möjligt att starta med delarbeten som hänger samman med ett kraftverksbygge utan att tillåtlighetsfrågan är avgjord av domstol?

Herr talman! Herr Fälldin använder fortfarande samma försiktiga och försåtliga sätt att fråga, men jag skall försöka ana hans avsikter och ge honom ett svar. Denna gång gör han en jämförelse: Om en privatperson behöver byggnadslov och andra tillstånd för att bygga en sommarstuga, skall han då avvakta de tillstånden innan han vidtar några byggnadsåtgärder? Svaret på den frågan är självfallet ja. Om vattenfallsverket eller någon annan vattenkraftsbyggare vill bygga en anläggning för vilken krävs vattendomstolens tillstånd måste självfallet också tillstånd avvaktas. Men det är möjligt att herr Fälldins jämförelse ändå inte är riktigt träffande — det beror nämligen på vad han tänker på. Om den som vill bygga en sommarstuga och sålunda måste avvakta byggnadslov finner det lämpligt att köpa eller beställa inredning till sommarstugan innan han fått vederbörliga tillstånd går det naturligtvis utmärkt bra — det är inget fel i det moraliskt, juridiskt eller i övrigt. För det krävs inget tillstånd. På motsvarande sätt — om vi skall fortsätta jämförelsen med kraftverksbygget — får en kraftverksbyggare vidta åtgärder som inte direkt har med anläggningen att göra. Om jag får våga en gissning har herr Fälldin tänkt på vattenfallsverket och på den Ritsemdebatt som skall föras i morgon. Därför vill jag gärna säga att det är inget hinder att bygga vägen som inte har direkt med anläggningen att göra — det krävs inget tillstånd. På den punkten kan herr Fälldin vara alldeles lugn.
Herr talman! Fröken Hörlén har frågat mig, vilka åtgärder jag avser att vidtaga för att trygga sysselsättningen för de lärare som till följd av de pågående förändringarna av gymnasieskolan råkat i ett utsatt läge. Jag har tidigare i kammaren förklarat att, så snart uppgifter om övergångsproblemen under 1971/72 för yrkesskolans lärare förelåg klara, frågan om åtgärder för att trygga sysselsättningen skulle tas upp. I ett anförande den 14 maj 1971 vid ombudsmötet med Yrkesutbildningens lärarförening har jag redovisat föreliggande fakta liksom min principiella inställning till hur trygghetsfrågan bör kunna lösas. En rad olika åtgärder kommer därvid att bli aktuella, Yrkeslärare som ej kan beredas full sysselsättning med enbart undervisningsuppgifter kommer att ges andra arbetsuppgifter inom skolan. En liknande åtgärd har för budgetåren

Herr talman! Jag har lämnat ett besked i sex punkter om åtgärder för den här berörda kategorin lärare, och jag kan försäkra fröken Hörlén att det kommer inte att bli några 700 yrkeslärare som drabbas av arbetslöshet. Genom åtgärder, som jag inte tror har motsvarigheter på många andra områden i samhället, har vi kunnat skapa en trygghet också efter den omställning som blir aktuell i höst. För det första har vi inte fortsatt att utbilda för de läraryrken där vi har kunnat förutse besvärligheter. För det andra — och det nämnde också fröken Hörlén — är siffran 700 alldeles för hög. Den aktuella siffran är betydligt lägre. Talet 700 bygger på förstahandsvalen, och dessa kan vi självfallet inte hundraprocentigt acceptera. Det skulle leda till orimliga kastningar i skolorganisationen. För det tredje är det i nuvarande läge med viss ungdomsarbetslöshet naturligt att lägga ut nya avdelningar inom det yrkesinriktade utbildningsområdet. För det fjärde har vi redan tidigare i regeringen fattat beslut, som skall tillämpas i den nu aktuella situationen, t.ex. när det gäller det s.k. trygghetsbeslutet från maj 1970. För det femte påverkas övertalighetsproblemet också av undervisningsskyldighetens omfattning, och där har avtalsverket som bekant lagt ett bud som innebär sänkt undervisningsskyldighet för gymnasieskolans yrkeslärare. För det sjätte — och det är inte det minst viktiga — har regeringen tagit ett beslut, som innebär att vi skall försöka behålla de yrkeslärare som i dag fungerar. Vi vet inte långsiktigt om vi får ett ökande eller minskande behov av yrkeslärare, och därför har vi sagt att den nu verksamma behöriga personalen bör stå kvar inom gymnasieskolorganisationen. Liksom i fråga om hemkunskapslärarna i grundskolan bör man finna andra meningsfulla sysselsättningar i skolan under det kommande året, om det inte finns några läraruppgifter.

Herr talman! Självfallet är jag inte nu beredd att ange några förändringar i de olika linjernas ämnessammansättning. Däremot kan jag svara fröken Hörlén att när det gäller kompetensen i gymnasieskolan, så har ju utredningen framlagt sitt förslag, och det är för närvarande föremål för beredning inom departementet. Jag hoppas att vi relativt snart skall kunna vara klara med våra ståndpunkter i det avseendet.

Herr talman! Fröken Pehrsson har frågat mig, om jag avser — i anledning av de många barnolyckorna i trafiken — att vidta åtgärder i syfte att intensifiera trafikutbildningen för barn i såväl förskolesom skolåldern. Undervisningen av barn i och före skolåldern har intensifierats under de senaste åren. Detta har bl.a. kommit till uttryck i den nya läroplanen för grundskolan. Mellan de ansvariga ämbetsverken och NTF sker också ett kontinuerligt samarbete i syfte att nå allt bättre resultat. För förskolebarnen har NTF tagit på sig särskilda uppgifter. Ca 45 procent av förskolebarnen deltar i en speciell trafikundervisning. I allt fler kommuner ordnas också trafikskolor för förskolebarnen. De ansvariga myndigheterna bedriver således i samarbete med NTF ett omfattande arbete med syfte att ge barnen kunskaper om trafiken.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. I svaret redogör statsrådet för hur utbildningen fungerar och vad den omfattar, och det visar ju ett stort intresse för utbildning av barnen och ungdomarna. Antalet barnolycksfall är stort i vårt land — omkring 1 000 per år. Det är en siffra som jag är säker på oroar varenda en av oss och där alla behöver medverka till att förebygga de olycksfall som förekommer i trafiken. Vi måste se till att alla barn får en så god trafikundervisning som möjligt, lämpad efter deras ålder och utvecklingsstadium, i såväl hem som barnstugor och skolor.

Missuppfattningar är vanliga, förmaningar och undervisning glöms, och barnen handlar fel i trafiken. Som jag nämnde behöver barnen undervisning lämpad efter deras ålder och utveckling — en undervisning som jag tror ofta behöver upprepas. Dessutom har jag den uppfattningen att praktiska övningar i samband med undervisning är ytterst väsentliga. Att i skolbänken få lära hur man skall uppföra sig i trafiken och sedan tillsammans med lärare ute på gator och vägar tillämpa vad man har fått lära sig, det tror jag ger barnen ökad säkerhet och trygghet i trafiken. Av de 1 000 barnolycksfallen i trafiken per år gäller mer än hälften fotgängare, och det är mest barn i åldern tre till åtta år som drabbas. Man har också konstaterat att barn i sjuårsåldern — och det är samtliga barn som börjar skolan — drabbas särskilt hårt av olyckor. Det är en tankeställare för oss alla, menar jag, att planera trafikutbildningen så i vårt samhälle att dessa barn skyddas.
Herr talman! Jag har inte någon annan uppfattning än frågeställaren. Jag menar att detta är en viktig uppgift för skolan, förskolan och — med anledning av den sista frågan — naturligtvis också för de olika specialskolor vi har.

Man har ställt i ordning ett huvudlärarmaterial, och material för lärarfortbildning på studiedagar blir också klart den här våren, På kursplanesidan pågår ett målpreciseringsarbete som blir klart i höst, och jag tror att det kan bilda ytterligare värdefullt underlag för åtgärder på undervisningsområdet. NTF har olika aktiviteter för skolbarnen — bl.a. en tävling i trafikkunskap med nära nog total medverkan på lågoch mellanstadiet. Att trafikundervisningen nu skall ägnas större uppmärksamhet framgår ju också vid en läsning av den nya läroplanen för grundskolan jämfört med den s.k. Lgr 62. Det framgår också att de allmänna bestämmelserna numera fäster större avseende vid de frågor som vi här har tagit upp.

Herr talman! Jag tackar herr utbildningsministern för det utförliga svaret. Jag tror att det är mycket viktigt att de handikappade grupperna tillgodoses väsentligt i trafikutbildningen. De har alldeles särskilt stora problem, och jag är glad över den satsning som görs. Även om jag har tagit upp trafikutbildningen för barn i förskoleoch skolåldern, är jag helt på det klara med att det är hela samhället som måste satsa på att nedbringa olycksstatistiken. Utbildningen är en möjlighet. En annan väsentlig faktor är satsningen på forskning om barns beteende i trafiken. Jag har den uppfattningen att man där behöver satsa väsentligt. Det är viktigt att få fram hurudana vägmärken vi skall ha så att barnen kan uppleva dem och tyda dem på ett riktigt sätt, och det är viktigt att få fram hur barn beter sig i trafiken så att trafiksituationen kan byggas ut på ett sådant sätt att barnen inte onödigtvis skadas. Jag tror också att det är mycket viktigt att vi i hela samhällsplaneringen tänker på hur barn reagerar i trafiksituationen — när vi planerar bostadsbyggande, vägar och trafikleder. Jag anser att vi måste tänka om och tänka mer på barnen och deras behov av utrymme för lek och aktivitet.

Herr talman! Jag får tacka statsrådet Löfberg för hans svar på min interpellation, Efter genomläsningen av svaret är det med ett igenkännande leende som man upplever materialiserandet av den gamla anekdoten om prosten i en gripbar verklighet. Prosten satt som bekant och läste igenom manuskriptet till sin söndagspredikan och gjorde anteckningar i marginalen. På ett par ställen skrev han helt kort: ”Argumentationen svag, höj rösten! ” Det förefaller som om herr Löfberg haft samma visa råd i tankarna när han skrev sitt interpellationssvar. Tonfallet är nämligen på sina ställen icke bara högt, det är rent av gällt. Som t.ex. slutklämmen. Herr Löfberg anser sig ”med fog kunna påstå att ingen omlokalisering inom vare sig offentlig eller privat verksamhet tidigare skett i så öppna och företagsdemokratiska former som den nu aktuella utflyttningen”. Man blir så tagen, att man osökt kommer att tänka på Karl XIV Johans självkarakteristik: ”Ingen har fyllt en bana liknande min.” Och ändå tycks herr Löfberg och den socialdemokratiska regeringen vara tämligen ensamma om uppfattningen om sin oerhörda förträfflighet även i detta stycke, dvs. synen på och realiserandet av elementär företagsdemokrati i samband med utlokaliseringen av statlig verksamhet. Det hade faktiskt varit klädsamt med litet mindre bokstäver, när de egna insatserna skulle beskrivas i detta sammanhang. Dessutom är utskottsutlåtanden nyttiga och lärorika ting att läsa även för regeringsmedlemmar, och om herr Löfberg hade läst inrikesutskottets betänkande nr 15 i år litet omsorgsfullare än vad han förefaller att ha gjort skulle sannolikt skrytet i interpellationssvaret ha dämpats avsevärt. Utskottet, alltså alla partirepresentanter inklusive herr Löfbergs partivänner, säger under rubriken ”Personalfrågor” bl.a. att statsmakternas av ingen bestridda rätt att bestämma om förläggningen av statlig verksamhet ”bör dock inte utesluta att ett värdefullt samråd kommer till stånd i lokaliseringsfrågorna med berörd personal och verksledning. En sådan ordning är ägnad att främja ändamålsenliga lösningar i sakfrågan och skapa en positiv attityd hos personalen,” Utskottet fortsätter: ”Med hänvisning till det ovan sagda vill utskottet understryka angelägenheten av att de anställda bereds inflytande i det fortsatta planeringsoch utredningsarbetet för utflyttningen.” Det är, herr talman, två begrepp i detta utskottsuttalande som jag särskilt vill understryka och fästa uppmärksamheten på och det är orden ”samråd” och ”inflytande”. Dessa två uttryck är nyckelord och grundelement i själva begreppet företagsdemokrati och även nyckelord när det gäller att avslöja hur fjärran från och främmande för elementär företagsdemokrati utredning och regering varit när man agerat i utflyttningsfrågan. Utskottets skrivsätt antyder också en i form försiktig men i sak skarp reaktion mot utredningen och naturligtvis den i sista hand ansvarige, nämligen regeringen, för dess sätt att hantera berörd personal i samband med utflyttningen. Utskottet säger för det första att statsmakternas självklara rätt att bestämma icke bör utesluta att värdefullt samråd kommer till stånd med berörd personal. Hade sådant samråd ägt rum och varit något så när tillfredsställande hade uppenbarligen icke något särskilt påpekande behövt göras i ett i fråga om utrymmet så ansträngt aktstycke som ett utskottsutlåtande. Utskottet säger vidare att det är angeläget att personalen i det fortsatta — jag stryker under fortsatta — planeringsoch utredningsarbetet bereds inflytande. Hade detta viktiga och centrala företagsdemokratiska krav iakttagits i samband med den nyss beslutade utlokaliseringen hade något särskilt påpekande självfallet icke erfordrats beträffande fortsättningen. Utskottets inställning till hur herr Löfberg och hans medarbetare hanterat företagsdemokratin i samband med utflyttningen är tveklöst klar och står i bjärt kontrast till de självbelåtna tongångarna i interpellationssvaret. Det är, herr talman, naturligtvis möjligt att statsrådet Löfbergs belåtenhet med sitt nu aktuella fögderi för honom ter sig naturlig och motiverad med utgångspunkt från hans egen uppfattning och krav på just företagsdemokrati, Ett visst stöd för denna förmodan ger faktiskt hans interpellationssvar. I svaret görs faktiskt inte gällande att vare sig utredningen eller regeringen berett personalen inflytande på planeringsoch utredningsarbetet för utflyttningen eller att samma organ haft något samråd med berörd personal och verksledning, krav som utskottet anger som centrala för att bl.a. skapa en positiv attityd hos personalen. Vad för slags attityd hos denna som regeringen lyckats skapa genom sitt sätt att demonstrera företagsdemokrati i det här sammanhanget behöver jag icke upplysa om här — det är alltför väl bekant. I stället trycks i interpellationssvaret med emfas på att man varit så duktig att informera personalen. Sålunda omtalar statsrådet Löfberg att under utredningens arbete tog denna kontakt med de anställdas huvudorganisationer. Det förefaller som om herr Löfberg anser det vara bevis på en ovanligt avancerad form av företagsdemokrati att man inför ett tillämnat beslut, som syftar till att delvis med tvång tvinga människor från deras invanda hemförhållanden och bekantskapskrets m.m., tar kontakt med dessa människors huvudorganisationer. Det rör sig dessutom enligt uppgifter som jag erhållit om två sammanträffanden någon tid innan utredningens betänkande lämnades varvid information gavs om huvudpunkterna i utredningens förslag.

Herr talman! F.d. landshövdingen Conke Jonsson i Västmanland deltog en gång i en diskussion med kommunister. När han var på väg upp till talarstolen för att göra ett inlägg viskade någon av de yngre kommunisterna på första bänkraden till en kollega att det var en ful gubbe — alla som kände Conke vet ju att han inte såg särskilt snarfager ut. Conke hörde det där, och när han kom upp i talarstolen började han med att säga: ”Om jag hade vetat att det här skulle vara en skönhetstävling, hade jag förstås aldrig gått upp i debatten; jag trodde att det skulle vara en debatt.” — Jag känner mig frestad att säga någonting liknande till herr Sjönell om hans liknelse med prosten: Om jag hade trott att vi skulle diskutera tonfall, skulle jag över huvud taget inte ha tagit till orda eller i varje fall fattat mig mycket kort. Nu gick herr Sjönell mycket snabbt ifrån det där talet om tonfallet och tog upp en del andra synpunkter. Jag skall alltså bortse från resonemanget om tonfallet och ägna mig åt de väsentligheter som herr Sjönell ändå berörde — givetvis på sitt sätt och som jag tycker på ett i många stycken felaktigt sätt. Herr Sjönell talade om företagsdemokrati och information, men det är inte lätt att förstå vad han menar, eftersom han hade litet svårt att konkretisera. Här har lämnats information, och jag tycker att den är brett upplagd, riktig och föredömlig. Herr Sjönell tycker uppenbarligen att den inte är tillräcklig. Han säger att företagsdemokrati är någonting annat. Jag vet då inte om han avser att företagsdemokratin i det här fallet skulle ha haft den innebörden att den hade tagit över det politiska beslutet. Det vore i så fall märkligt, och det rimmar inte med vad herr Sjönell säger i sin interpellation och inte heller med vad han säger här i sin replik. Där tycks han anse att regeringen har rätt i sin uppfattning att ett ökat inflytande för de anställda inom statsförvaltningen icke får leda till att grundläggande demokratiska funktioner — främst de politiska organens handlingsfrihet och ansvar — rubbas. Detta är i och för sig glädjande, tycker jag. Men herr Sjönells uttalande här gör att jag ånyo måste ställa frågan: Är herr Sjönell och jag ense därvidlag? Det är nämligen någonting mycket väsentligt — som också har fastslagits i den andra rapporten från delegationen för förvaltningsdemokrati — att företagsdemokratin aldrig kan få ta över de politiska besluten, utan att företagsdemokratin alltid måste vara ett komplement till de politiska beslut som fattas här i riksdagen. Herr Sjönell påstår — och han upprepar sitt påstående trots det som har sagts, inte minst här i förra veckan i anslutning till propositionen om kratiska principer kratiska principer inom den statliga verksamheten utlokaliseringen — att de statsanställda inte på ett tidigt stadium före det definitiva beslutet fått ange sina synpunkter. Det framhåller han också i sin interpellation. Han säger där: ”Under den tid som utredningsarbetet pågick togs enligt de anställda ingen meningsfull kontakt vare sig med den berörda personalen eller dess fackliga organisationer. Regeringen tog vid ett tillfälle under en kort stund emot en uppvaktning av representanter för de anställdas organisationer.” Detta tyckte herr Sjönell tydligen var så välformulerat att han upprepade ungefär samma sak i en artikel i Expressen. Men detta är fel, herr Sjönell. Det skulle ha varit klädsamt om herr Sjönell hade tagit reda på sakläget och i dag erkänt att hans uppgifter inte är korrekta. Jag har påpekat det i mitt interpellationssvar. Man kan ha vilken mening man vill om denna fråga, tycka att det borde ha informerats ytterligare, tagits tidigare kontakter, men det som sägs här i interpellationen och det som herr Sjönell ytterligare understryker i en artikel i Expressen är felaktigt. Det har förekommit kontakter. Jag har fått uppgift om att utredningen tog kontakt tre, fyra gånger — herr Sjönell säger att det var två gånger men det skall vi väl inte tvista om. Utredningen tog kontakt med de anställdas huvudorganisationer så snart man över huvud taget hade något att informera de anställda om. Herr Sjönell åberopar utskottets skrivning. Jag tycker inte att skrivningen står i motsatsställning till mitt interpellationssvar. Jag vill gärna understryka vikten och nödvändigheten av att samråd kommer till stånd i sådana här viktiga frågor, och jag vill än en gång påstå att så har skett. Jag vill också framhålla betydelsen av att det i det fortsatta utredningsarbetet och det fortsatta arbetet med denna omlokalisering — även här ansluter jag mig till utskottets skrivning — sker ett intimt samråd med personalen. Jag påpekade i mitt interpellationssvar och vill gärna understryka det igen, att det i det fortsatta planeringsoch utredningsarbetet är angeläget att se till att den berörda personalen kopplas in, Vi har också angivit olika vägar för hur det skall gå till. Jag vill alltså ännu en gång gärna framhålla att man i en sådan här känslig och besvärlig fråga kan ha olika meningar om på vilket stadium kontakt skall tas, när informationen skall sättas in. Men jag vidhåller det påstående jag gjort i mitt interpellationssvar att man aldrig tidigare vid någon utlokalisering från statsmakternas sida vinnlagt sig om att informera personalen på ett så grundligt och omfattande sätt som man har gjort i detta fall.

Herr talman! Egentligen är det bedrövligt på olika sätt — även om det från vissa utgångspunkter sett kanske förefaller naturligt — att herr Löfberg, som dock är statsråd och ansvarig för personalfrågorna inom den stora statsförvaltningen, inte har begripit mera av den här saken än vad de sista orden i hans yttrande visar. Han sade att ”man aldrig tidigare från statsmakternas sida vinnlagt sig om att informera personalen på ett så grundligt och omfattande sätt som man har gjort i detta fall”. Det är bra med goda ambitioner, herr Löfberg. Dem har jag icke ifrågasatt på något sätt, ty de har varit höga. Men det är gärningarna det kommer an på, hur man lyckats med det man vinnlagt sig om. Jag vill Nr 101 påstå att man icke har lyckats utan att man har misslyckats. Men Tisdagen den fortfarande talar herr Löfberg om information. Jag skall återkomma till 1 juni 1971 själva begreppen information och företagsdemokrati. När det gäller företagsdemokrati tycks herr Löfberg inte vara särskilt inne i samman AN8. tillämpningen hangen. Han har i varje fall inte fattat vad jag och många andra vill ha av företagsdemosagt i det avseendet. kratiska principer Det skulle faktiskt vara klädsamt om någon gång en socialdemokratisk inom den statliga regeringsmedlem skulle försöka att göra ett litet avsteg från den ”erksamheten ofelbarhetsmyt man ständigt driver. Det skulle vara befriande för det svenska folket att någon gång få uppleva att man sade: All right, det här har vi inte gjort så bra. Vi har, som herr Löfberg säger, haft goda ambitioner, men av olika anledningar har vi inte kommit att utföra det på det sätt man borde ha gjort och vi själva skulle ha önskat. I stället driver man ofelbarhetsmyten och säger: Hurra, vad vi är bra! Det finns inga som är så bra som vi. Det har aldrig någonsin givits så mycken information i ett sådant ärende! Men en sådan attityd inger inte förtroende, herr Löfberg. Det är bättre att diskutera sakliga frågor liksom även saksammanhangen. Tyvärr har inte heller det skett. Vi kan stå och berätta anekdoter för varandra hur länge som helst men därmed tycks vi ändå inte komma in på de sakliga sammanhangen. När det gäller företagsdemokrati och information vill jag säga till statsrådet Löfberg: Läs än en gång utskottsbetänkandet. Utskottet framhåller där statsmakternas rätt att bestämma om förläggningen av statlig verksamhet och att den inte kan sättas i fråga. Nej, det kan den inte och det anser varken herr Löfberg, utskottets ledamöter, jag eller någon annan, Det väsentliga i det sammanhanget är emellertid att utskottet fortsätter, sedan denna huvudprincip en gång fastslagits, att detta ”bör dock icke utesluta att värdefullt samråd kommer till stånd i lokaliseringsfrågorna med berörd personal och verksledning. En sådan ordning är ägnad att främja ändamålsenliga lösningar i sakfrågan och skapa en positiv attityd hos personalen.” Jag skall fråga statsrådet Löfberg: Hur kommer det sig att personalen, till praktiskt taget 100 procent, är så enormt missnöjd med just sättet att driva de företagsekonomiska frågorna i det här sammanhanget? Är det inte möjligen en liten indikation på att man inte har lyckats så bra härvidlag? Eller är personalen fullkomligt felunderrättad och bara negativt inställd till regeringen, eftersom den säger att handläggningen inte har varit så bra? Utskottet säger också att de anställda skall beredas ”inflytande i det fortsatta planeringsoch utredningsarbetet”. Utskottet trycker på ordet ”fortsatta” och jag sade nyss att det tyder på att det inte har fungerat bra i det förgångna och att det fortfarande är de två orden ”samråd” och ”inflytande” som spelar roll. Tänk att det skall vara så svårt att kunna notera de begreppen och att samråd och inflytande inte innebär detsamma som att man informerar folk om vad man tänker göra. Jag upprepar än en gång, herr talman, att jag hoppas att regeringen nu skall ha lärt sig något av reaktionen på den dåliga handläggningen i det här avseendet och att den kanske också kliver ned från piedestalen av 23 kratiska principer inom den statliga ofelbarhet och studerar med litet mer eftertanke än hittills vad utskottet skrivit. Alla som läser detta utskottsbetänkande torde nog vara överens om att utskottet trots den visserligen försiktiga skrivningen ändock ger regeringen en kraftig knäpp på näsan för dess sätt att hantera frågan i företagsdemokratisk ordning.